Herr talman! Den reservation som ledamöterna från moderata samlingspartiet har avgivit är till sitt innehåll ovanligt tunn. De skriver om ”en på senare år alltmer utbredd oro för att partsrepresentanterna i de partssammansatta domstolarna och nämnderna inte skulle handla med den objektivitet som förutsatts vid instansernas tillkomst”. Då skulle jag vilja fråga: Vilken debatt åsyftar reservanterna? Hur många inslag i exempelvis svensk TV har kammarens ledamöter sett där man diskuterat de partssammansatta domstolarna? Hur många artiklar har vi fått uppleva i pressen? Knappast några. Har det funnits någon debatt bland jurister här i landet om de partssammansatta domstolarna? I så fall ett mycket litet antal inlägg. Jag måste konstatera att det knappast förekommit någon debatt alls om de partssammansatta domstolarna. Och det är ett bevis så gott som något på det utomordentliga arbete som ledamöterna i de här domstolarna har utfört. Reservanterna skriver vidare i sin reservation: ”Översynen bör vara förutsättningslös och omfatta arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och bostadsdomstolen samt hyresnämnderna och arrendenämnderna.” Som framgår av utskottsbetänkandet har lagutskottet inhämtat yttranden från två andra utskott här i riksdagen. Näringsutskottet har yttrat sig när det gäller marknadsdomstolen, och utskottet är enigt om att det inte föreligger något behov av en översyn. Arbetsmarknadsutskottet har yttrat sig när det gäller arbetsdomstolen, och även där är det ett enigt utskott som inte funnit någon anledning till översyn. Beträffande bostadsdomstolen har vi från socialdemokraterna i utskottet redan i utskottsdebatten framhållit att lagutskottet tidigare har gjort ett besök på bostadsdomstolen och intervjuat de olika ledamöterna. Lagutskottets ledamöter kunde då konstatera att det inte fanns någon grund för tvivel på ledamöternas opartiskhet. Detta var för några år sedan, och då kunde det konstateras att den tidigare förbundsordföranden i Hyresgästernas riksförbund ofta visat prov på en stark personlig integritet och strävat till oväld i sitt agerande i bostadsdomstolen. Ingen skugga skall falla på honom eller på någon annan ledamot i bostadsdomstolen. När det gäller arrendenämnderna vet vi att domstolsverket i dag medvetet strävar efter att få in representanter för olika organisationer med stor sakkunskap inom de olika arrendeformer som finns, exempelvis jordbruksarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende. Det här är ett system som fungerar utomordentligt väl. Jag kan inte göra någon annan sammanfattning än följande: De olika partsrepresentanterna vid de olika domstolarna m.m. utför sitt arbete med stort ansvar och opartiskhet. Det behövs inte någon utvärdering med särskilt avseende på partsrepresentanternas inställning till den egna uppdragsgivarens intressen, som det heter i en moderat motion. Ledamöterna är självständiga och besitter stor kunskap inom sina respektive områden, och det är en utomordentlig garanti för att hela systemet skall fungera på ett utomordentligt bra sätt, som det gör i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Lennart Andersson anser att den moderata reservationen i lagutskottets betänkande är ovanligt tunn. Nu är det inte antalet ord i reservationen, Lennart Andersson, som är avgörande för dess tyngd. Jag ber också att få hänvisa till de tre moderatmotioner som väcktes under den allmänna motionstiden — två partimotioner och en kommittémotion. Jag är helt medveten om alla de argument som Lennart Andersson redovisar och om de utredningar som har gjorts. Det hindrar inte att jag är litet förvånad över att Lennart Andersson i den allmänna debatten inte tycks ha mött någon som helst oro över situationen i partssammansatta organ. Jag satt några år i civilutskottet. Jag har haft förmånen att få ambulera runt en del i olika utskott. Från min tid där har jag haft mycket god kontakt med olika organ inom bl.a. bostadsmarknaden, och gång på gång möter i varje fall jag oron för att ledamöterna i dessa partssammansatta organ icke skulle vara helt opartiska. Det är mot den bakgrunden som vi menar att en helt förutsättningslös översyn av de partssammansatta organen bör komma till stånd. Det stärker i så fall Lennart Andersson i hans argumentation, i fall denna utredning skulle komma fram till att det inte finns någon anledning till oro för de partssammansatta organen. Vår reservation är helt enkelt ett uttryck för att vi vill slå vakt om människornas tilltro till det svenska rättssystemet.
Herr talman! Jag berörde inte reservationens omfattning, jag berörde reservationens innehåll, och där kvarstår mitt omdöme att innehållet i reservationen är väldigt tunt. När man bedömer verksamheten inom de här domstolarna måste man se till det uppnådda resultatet under alla de år som domstolarna har verkat. Utifrån det resultatet tror jag att ingen människa i dag har belägg för att påstå att de här representanterna inte har fullgjort sina uppdrag på rätt sätt. Det finns alltså inte någon grund i dag för att påstå att dessa ledamöter inte skulle vara självständiga. De arbetar utifrån sina egna stora kunskaper och sitt eget ansvar. De sitter inte där med bundna mandat från de organisationer som har utsett dem. Vi kan lita på de här människorna och de insatser som de gör.
Herr talman! Jag har faktiskt inte heller hävdat att det finns något som helst belägg för att representanterna i de partssammansatta organen skulle ha handlat med hänsyn till partsintressen. Men jag har konstaterat att oron finns, och det är därför vi vill ha denna utvärdering.
Herr talman! Då kan vi alla i kammaren konstatera att den grund som finns för de här motionerna och för moderaternas reservation bara är en oro hos vissa människor och att ingen kan påvisa att det har hänt någonting i verksamheten som motiverar en översyn.

Jag skall uppehålla mig vid det avsnitt av betänkandet som handlar om information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden och andra utrikespolitiska frågor — framför allt anslagen till de olika aktiviteterna som vi har tagit upp i vår motion i detta sammanhang. Alla känner ju till att vi har fått en aktivering, en breddning och en intensifiering av fredsarbetet, både i Sverige och internationellt. Sverige har äntligen kommit med i de här aktiviteterna. Det tog rätt lång tid innan de stora rörelser som fanns i Europa, i England, på kontinenten och i USA fick ett ordentligt genomslag och gehör här i Sverige. Alla som uppskattar detta arbete, som anser att det är bra och nyttigt, ser naturligtvis med mycket stor glädje på utvecklingen, att det har skett en aktivering och att många människor engagerat sig i arbetet för fred och nedrustning. Vi hari vår motion sagt att detta ökande aktiva arbete av många människor och organisationer i vårt land inte på något rimligt sätt motsvaras av det intresse som statsmakterna visar när det gäller tillräckligt stora anslag. Man kan säga att fredsorganisationerna har fått arbeta på sparlåga, de har varit missgynnade och har fått mycket litet ekonomiskt stöd. De har även, i varje fall tidigare, opinionsmässigt fått dåligt stöd. När sådana tendenser uppträder på högerkanten i den svenska politiken är det ingenting att förundra sig över. Moderata samlingspartiet fullföljer den tradition som högerpartierna i det här landét alltid har haft, nämligen att försöka misstänkliggöra, smutskasta och på annat sätt motarbeta alla som står upp för fredsarbete och nedrustning, oavsett om det gäller inhemska eller internationella aktiviteter. Från dem kan man inte vänta sig någon respons. Det är inte heller något att ödsla ord på. Övriga grupperingar har intagit en mycket mer positiv attityd i de här sammanhangen. Det man skulle förvänta sig är att detta fick genomslag i en mer generös attityd när det gäller att anslå pengar. Nu har man i årets budgetproposition, i samklang med en motion som socialdemokraterna i opposition väckte när det gäller de här frågorna, uppfört en särskild rubrik för anslag till dessa ändamål; man har brutit ut det från tidigare anslagsrubrik. Det är bra. Det har också skett en viss ökning av anslagen. Men jämfört med de propåer som socialdemokratin i oppositionsställning gjorde beträffande stöd och hjälp till de här ändamålen, måste man säga att årets budgetproposition är en stor besvikelse.

Ett särskilt anslag bör i detta syfte föras upp på UD:s huvudtitel, förslagsvis benämnt Bidrag till information om internationell nedrustning. För att få en effektiv användning av informationsresurserna inom folkrörelserna krävs en god planering av kampanjer och andra aktiviteter. Det kan därför vara rimligt att steget mot ett promilleanslag”-— alltså en promille av militärutgifterna -”tas i etapper under två eller tre budgetår. Vi föreslår att 2 milj.kr. avsätts för detta ändamål under budgetåret 1982/83.” Det framfördes alltså det rimliga och modesta kravet att en promille av de svenska militärutgifterna skulle avsättas till de nämnda ändamålen, dvs. stöd till fredsorganisationerna och till information om nedrustning. Man kan säga att det rörde sig om ett mycket billigt krav. Meningen var att det skulle genomföras under två eller tre budgetår, och i fjol föreslog alltså socialdemokraterna att 2 milj.kr. skulle avsättas under budgetåret 1982/ 83. I år har socialdemokraterna helt och hållet släppt denna tanke. Det sägs ingenting om en promille m.m. i propositionen. Det nya anslaget på 1 milj.kr. är bra. Det är alltså hälften av vad socialdemokraterna föreslog i fjol.

Vi kan tyvärr konstatera — jag säger tyvärr, eftersom jag tycker att det är mycket beklagligt — att socialdemokratin efter att ha kommit från oppositionstill regeringsställning än en gång sopar alla mycket goda förslag under mattan. Man struntar i att förverkliga förslagen, då man får möjlighet att genomföra dem. Detta har blivit en mycket stor besvikelse för många, och jag är själv mycket besviken. Fasthåller man vid vad som skrevs i fjolårets socialdemokratiska motion, skulle det behövas 20 miljoner för att det skall bli 1 promille av 20 miljarder. Om man nu inte direkt skall klippa till med 1 promille i det ansträngda budgetläge som det talas så mycket om i detta sammanhang — däremot talar man inte så mycket om det ansträngda budgetläget när det t.ex. gäller JAS — kunde man tänka sig att dela upp de här 20 miljonerna till stöd för fredsarbete och nedrustning på förslagsvis en femårsperiod. Då skulle det bli 4 milj.kr. per år. Därför skulle det behövas 3 miljoner utöver regeringens enmiljonsförslag. Detta krävs för att det något så när skall motsvara ambitionerna i socialdemokraternas fjolårsförslag. I vår motion har vi framställt ett sådant yrkande. Vi begär inte att man direkt skall satsa 20 miljoner på fredsarbete och nedrustning, men vi säger att man bör inrikta sig på enpromillemålet — 20 miljoner — och försöka klara det under en 31 femårsperiod. Då kan vi satsa 4 miljoner i stället för 3. Utskottet har avstyrkt vårt krav, och det var kanske vad man kunde vänta sig. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att driva frågan. Med tanke på de mycket små belopp som ges för de här ändamålen och den mycket blygsamma ökning som vi har föreslagit i vår motion — som i stort sett överensstämmer med socialdemokraternas förslag från i fjol — tycker vi att ett enigt utskott borde ha ställt sig bakom vårt förslag, om man menar allvar med vad som sägs i propositionen. Där talas det ju om hur behjärtansvärt det är att stödja dessa folkliga rörelser, både här hemma och utomlands, och vilken betydelse det har för Sveriges arbete i internationella organisationer att ha en bred folklig rörelse bakom sig som kan ta fram material och som sprider upplysning och information. Jag vill därefter, herr talman, övergå till att tala om ett annat anslag som berör samma område, nämligen anslaget till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Vi måste i detta sammanhang tyvärr konstatera en mycket stor skillnad mellan ambitionerna i den socialdemokratiska motionen från i fjol och årets förslag i budgetpropositionen. SIPRI känner alla till. Jag behöver inte göra någon närmare beskrivning. Det är en internationellt erkänd institution. Dess uppgifter röner mycket stort intresse över hela världen. Dess uttalanden citeras ofta av regeringar och andra internationella organisationer. SIPRI har ett mycket gott rykte och hög status. Under de borgerliga regeringsåren har det skett en konsekvent försämring av SIPRI:s arbetsförhållanden. Anslagen skars ned relativt kraftigt av de borgerliga regeringarna i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet. Det har drivits internationellt inspirerade kampanjer mot SIPRI:s arbete, där man har sökt smutskasta institutet och dess verksamhet och anklaga det för partiskhet. Det är emellertid viktigt att SIPRI får fortsätta att arbeta. I detta sammanhang vill jag åter citera ur den socialdemokratiska nedrustningsmotionen från i fjol. Där står: ”SIPRI:s styrelse bedömer det som önskvärt att under en femårsperiod genomföra en ungefärlig fördubbling av verksamheten. Det skulle innebära en förstärkning av forskarstaben till 25-30 personer, dvs. det antal som ursprungligen förutsågs vid institutets tillkomst . Styrelsen anser att en avsevärd del av resurserna bör avdelas till forskning rörande den europeiska säkerhetsproblematiken och mot en breddning av forskningsinriktningen bl.a. i samhällsoch beteendevetenskaplig riktning. Dessutom anses det önskvärt att större resurser inriktas på en mer lättfattlig och allmänt spridd publicering av forskningsresultaten. Det var mot denna bakgrund — och mot bakgrund av den internationella utvecklingen på rustningsområdet — förvånande att regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten under 1981 behandlade SIPRI:s äskanden så kallsinnigt. De två senaste åren har inneburit en avsevärd neddragning av SIPRI:s verksamhet.” Med den motiveringen krävde socialdemokraterna i fjol en höjning av anslaget till SIPRI med 1 milj.kr. Det är därför litet beklämmande att konstatera att det i propositionen och i utskottsbetänkandet nu talas om att man har höjt anslaget till 1177 000 kr. Det är ju i förhållande till den borgerliga regeringens förslag. I förhållande till det socialdemokratiska förslaget i fjolårets motion är höjningen bara 177 000 kr. Vi från vpk har ansett att SIPRI:s verksamhet har just den bredd och betydelse som citatet ur den socialdemokratiska motionen talar om. Vi har ansett det rimligt att SIPRI får de pengar som institutet har begärt, alltså ytterligare knappt 1 milj.kr. ovanpå det som nu anslås. Detta skulle i någon mån kunna gottgöra den neddragning som har skett tidigare och som naturligtvis behöver repareras. Även här visar sig skillnaden mellan en socialdemokrati i opposition och en socialdemokrati i regeringsställning. Fastän det rör sig om så oerhört blygsamma belopp i det stora sammanhanget, kan man inte ens där leva upp till det löfte som man tidigare har avgivit. Jag vill slutligen, herr talman, kort beröra ett annat område, där vi inte har något yrkande men som kan bli aktuellt i framtiden. Det gäller avdelningarna för fredsoch konfliktforskning vid våra universitet. De har byggts upp under 1970-talet, många gånger med frivilliga initiativ, och de har så småningom fått det stöd som de förtjänar. Det har nu också inrättats en professur i ämnet fredsforskning, och även om det uppstod en viss kalabalik kring tjänstetillsättningen har man i stort sett fått bättre förhållanden. Det finns anledning för regeringen och riksdagen att i fortsättningen uppmärksamma det arbete som utförs vid de här avdelningarna vid universiteten i Lund, Göteborg och Uppsala, därför att under de år avdelningarna funnits till har hundratals studerande passerat dem. Det har breddat intresset för fredsarbetet, det har breddat kunskaperna och det har vidgat de internationella kontakterna. De här avdelningarna, som har arbetat under mycket blygsamma villkor, behöver i fortsättningen ökat stöd och ökad uppmärksamhet från riksdagens och regeringens sida. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till de reservationer som vpk har fogat till betänkandet.

Herr talman! Sveriges Riksradios programverksamhet för utlandet föreslås i proposition 1982/83:100, bilaga 5, få ett reservationsanslag på 31 792 000 kr. I anslaget inryms ej av Sveriges Riksradio AB äskade 3 milj.kr. för sändningar på två nya språk, polska och arabiska. Utlandsprogrammet startade 1938 med två sändningar per vecka till utlandssvenskarna. Under andra världskriget tillkom nyhetsmeddelanden på tyska, engelska och franska. Sändningstiden utökades 1952 från 4 till 20 timmar per dygn, samtidigt som två nya språkgrupper, spanska och portugisiska, lades till. Ytterligare ett språk, ryska, introducerades 1967. Orginalproduktionen omfattar i dag dessa sju språkgrupper och sändningstiden per år uppgår till 1469 timmar. Utlandsprogrammets utveckling har skett under en period av en expanderande svensk ekonomi. Dagens svåra ekonomiska läge är orsaken till att ytterligare medel ej kan anslås till en utbyggd programverksamhet, trots att en sådan väl följer fastställd målsättning och de riktlinjer för verksamheten som fastlagts i avtalet av 1 juni 1979 mellan staten och Riksradion. Förslaget om sändningar på polska är av en särskild angelägenhetsgrad med tanke på det betryckta läge Polens folk befinner sig i. Detta har motiverats och framförts till kammaren bl.a. genom två moderata motioner: 1978 82:411 av Tore Nilsson. Mot denna bakgrund har till utrikesutskottets betänkande 1982/83:14 fogats ett särskilt yttrande av oss moderater. Däri understryks att starka skäl föreligger för sändningar på speciellt polska. I nuvarande ekonomiska läge måste emellertid vägen gå över omprioritering av pågående verksamhet. Såväl målområden som programstruktur får därvid bli föremål för förnyad prövning, vilket vi förutsätter kommer att genomföras av utlandsradion inför kommande års budget. Jag vill, herr talman, till protokollet få fogat att även mitt namn står bakom det moderata särskilda yttrandet. Av misstag har det fallit bort från undertecknarna. Slutligen en liten kommentar till Oswald Söderqvists påhopp på oss moderater, då han vill ifrågasätta vår fredsvilja. Jag kan inte se annat än att bakom det påhoppet döljer sig en total ideologisk förblindelse. Som upplysning vill jag tala om för Oswald Söderqvist att vi moderater bedriver ett konsekvent arbete för freden, en fred under frihet. Utan en kombination av dessa två begrepp kan ett demokratiskt samhälle inte bestå, allra minst om freden köps till priset av diktatoriskt förtryck.
Herr talman! Ett par ord om det här senaste! Det är ju i alla fall så, att moderata samlingspartiet har ställt sig utanför många breda manifestationer när det gäller fredsarbetet. Jag behöver bara hänvisa till den namninsamling för fred som har startats av kyrkorna med ärkebiskopen som första undertecknare. Den har moderata samlingspartiet inte ställt sig bakom. Jag kan också erinra om alla turerna i debatten om en kärnvapenfri zon. En gång ställde man sig mer eller mindre under galgen bakom utrikesutskottet, och sedan har man gjort allt för att sabotera och försvåra diskussioner och kontakter när det gällt den kärnvapenfria zonen. Naturligtvis ställer moderaterna och deras talesman här i dag också upp för det militära etablissemangets uppfattning att den svenska krigsmakten är den största fredsrörelsen. Det är typiskt för den delen av det politiska fältet.
Herr talman! Två korta förklaringar: Av princip anser vi från moderat håll att Sveriges utrikespolitik skall föras av riksdag och regering och inte genom enskilda organisationers manifestationer. Vad beträffar kyrkornas namninsamling saknas i detta upprop just Nr 93 kopplingen fred under frihet. För oss är detta en så allvarlig brist att den bör Onsdagen den
Vissa anslag inom Herr talman! Jag vet inte vad ärkebiskopen skulle säga om ett sådant utrikesdeparteomdöme som att han inte förstår sambandet mellan fred och frihet, men den — mentets område saken får väl moderaterna göra upp med honom. Jag konstaterar bara att moderaternas inställning i den här frågan har visat sig tydligt. Det finns andra exempel som också skulle kunna tas fram.

Herr talman! När det gäller värdet av de folkliga fredsrörelserna har jag ingen invändning mot vad Oswald Söderqvist har sagt. Vi socialdemokrater fäster utomordentligt stort avseende vid ett folkligt förankrat arbete för fred och nedrustning. Vi är också imponerade av och fäster stor vikt vid den verksamhet som pågår vid SIPRI. Jag har alltså inte heller på den punkten anledning att i den frågan framföra några andra meningar än Oswald Söderqvist. Skälet till att förslaget från utskottet inte ligger på högre belopp är uteslutande budgetmässigt. Det ekonomiska läget är sämre i dag än det för ett år sedan kunde bedömas vara. Av det skälet, herr talman, har utskottet inte kunnat sträcka sig längre än till det belopp som nu föreslås. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på dessa punkter. Vad beträffar Sveriges Radios utlandssändningar tror jag att man skall vara klar över att några nya resurser för att öka sändningstiden för utlandsprogrammen kommer Sveriges Radio inte att kunna få. Vill man byta språkområden, måste det ske genom omprioriteringar på det sätt som Sten Sture Paterson har nämnt. Jag tror för min del inte att det polska språket i och för sig är viktigast. I framtiden kommer det i stället att vara viktigt att sända på arabiska med hänsyn till de växande förbindelserna mellan Sverige och arabvärlden. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets

Herr talman! Jag måste säga att det är ett ihåligt resonemang som utrikesutskottets ordförande här för. Att hänvisa till budgetskäl när det rör sig om anslagsbelopp på något fåtal miljoner — antalet kan räknas på ena handens fingrar — är väl ett mycket dåligt argument i detta sammanhang. Var finns ideologin? Vad ligger bakom alla de storstilade utfästelser som ni gjorde i er motion i fjol och som också finns med i propositionens skrivningar? Ni talar där så allvarligt om hur viktigt det är att folkrörelser, fredsorganisationer, kristna organisationer och andra får stöd i sina ansträngningar och att det är viktigt också för Sveriges utrikespolitiska arbete. 35 Helt plötsligt finns det ingenting kvar av allt detta. Nu talar ni bara om budgetmässiga aspekter. Men ni hade förra veckan råd att begära medel till ett nytt flygplansprojekt som kostar miljarder. Var fanns då budgetalternativen och budgetskälen? Denna argumentation var en av de sämsta som jag har hört under mina riksdagsår. Det är skam att socialdemokratiska partiet och socialdemokraterna i utrikesutskottet inte har kunnat ställa sig bakom de storstilade löften som de tidigare har givit och att man dessutom har mage att här i kammaren anföra att det är av statsfinansiella skäl som man inte kan bevilja 3,5 miljoner extra till fredsarbetet i Sverige.
Herr talman! Jag skall inte ta upp Oswald Söderqvists försök att recensera mina argument — ynkligheten i dem etc. Det är en orimlig debatt att föra i Sveriges riksdag. Jag konstaterar bara att vi på denna punkt liksom på en lång rad andra punkter av budgetskäl måste säga nej till uppgifter som vi gärna skulle vilja anvisa mera pengar till. Det sker inom vartenda utskott och inom varenda del av statsförvaltningen. Jag upprepar vidare att de argument jag anfört icke är riktade mot värdet i den verksamhet som folkrörelserna utför, utan att de har rent budgetmässig karaktär. I betänkandet framhålls dessutom från ett enhälligt utskott att man får förutsätta att man sedan man under ett år har prövat hur anslaget slår ut kommer att ha möjlighet att i framtiden öka detta.
Herr talman! Ja, det sparas i alla utskott och i alla departement. Men det är ändå ganska märkligt att oavsett vilka regeringar vi har, socialdemokratiska eller borgerliga, visar departement och utskott beträffande ett speciellt område en mycket låg spariver, nämligen när det gäller det militära försvaret. Där är det i stort sett samma miljardrullning som det alltid har varit. Skulle man räkna ut hur besparingarna på det området relativt sett har slagit, skulle man finna att de ligger långt under de nedskärningar som görs på andra områden i det svenska samhället i dagens ekonomiska läge. Det är vidare inte ett enhälligt utskott, Stig Alemyr, som står bakom utskottsskrivningen. Det har faktiskt avgivits en reservation, och det är den som jag har talat för i dessa sammanhang.

Herr talman! Det här är inte en försvarsdebatt, och jag skall inte heller ta upp en sådan. Men när Oswald Söderqvist påstår att man inte också i försvarsutskottet diskuterar besparingar vill jag säga, att det bara visar att han är okunnig om vad som där förekommer. Skälet till detta är kanske att vpk inte är representerat i försvarsutskottet.

Herr talman! Jag skall bara i korthet anföra några synpunkter i anslutning Onsdagen den till den av mig väckta motionen om familjesituationen vid offentlig 9 mars 1983 utlandstjänstgöring som behandlas i detta betänkande. Jag har fått många reaktioner från olika håll på denna motion, och av dem = Vissa anslag inom har jag förstått att problemen för medföljande tyvärr är mycket större än vad utrikesdepartejag till fullo hade insett. En grupp kvinnor som drabbas särskilt hårt är desom = mentets område inte tillhör de allra yngsta och som kommit i kläm genom lagstiftningens effekter. Man kan naturligtvis tycka att det här rör sig om små grupper av människor, men det kan ju inte få tas till intäkt för att inget skall göras. All form av diskriminering måste undanröjas. En diplomatfru berättar hur hon fick order att begära avsked när hon gifte sig med en diplomat. Hon var tidigare skrivbiträde, och hon sparkades helt enkelt från sin anställning. Det innebar att hon hamnade helt utanför arbetsmarknaden. Hon kunde inte bli fackligt ansluten, eftersom hon inte var anställd. Hon hade alltså därmed ingen som arbetade för henne, och sina yrkeskunskaper har hon inte kunnat upprätthålla. Hon är en av dem som ingår i den lilla gruppen av medföljande. Lagstiftningen får inte fungera så att människor kommer i kläm och diskrimineras. En UD-tjänsteman skriver att det måste vara fel att rätten till arbete förmenas en del kvinnor som ändå gör ett förtjänstfullt arbete för Sverige i utlandet. Genom att jag drabbades av influensa hade jag inte möjlighet att följa upp motionen i betänkandet, och det lönar sig inte nu att yrka bifall till motionen. Jag hoppas och räknar dock med att arbetet med att undanröja de svårigheter som medföljande drabbas av skall fortsätta. Jag skulle dessutom vilja vädja till UD dels att man där fortsätter det arbete som är på gång, dels att man gör en kartläggning av den lilla grupp av kvinnor som kommit i kläm genom lagstiftningen och som hamnat utanför arbetsmarknaden, med små möjligheter till förvärvsarbete i framtiden. Om det sedan visar sig att ändring i lagstiftningen behövs, förutsätter jag att riksdagen ges tillfälle att vidta de nödvändiga ändringarna. Jag kommer att följa denna fråga noga och göra vad jag kan för att en liten grupp kvinnor inte skall diskrimineras på grund av att de gift sig med UD-tjänstemän. Det gäller som sagt en liten grupp av kvinnor, men de gör förtjänstfulla insatser för Sverige utomlands.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att Gunnel Jonäng — med eller utan influensa — följer dessa frågor. De är mycket viktiga. Jag begärde ordet närmast för att markera att man på utrikesdepartementet gör ett mycket förtjänstfullt arbete i detta sammanhang. Också de fackliga organisationerna inom utrikesförvaltningen gör allt vad de kan för att lösa problemen. Det finns alltså ingen anledning att rikta en kritik mot det arbete som är på gång.

Herr talman! Jag vill delvis instämma i det som Stig Alemyr säger. Vi har fått en föredragning i utskottet, och jag är medveten om att man från de fackliga organisationerna och över huvud taget inom UD arbetar med de här frågorna. Jag blev dock litet förvånad över de reaktioner jag fick, och jag har förstått att problemen för små grupper av kvinnor uppenbarligen är större än vad jag hade insett. Det är mycket viktigt att man ser också till dessa kvinnors intressen och att ingen grupp kommer i kläm i detta sammanhang.
Herr talman! Jag begärde ordet igen därför att jag tidigare inte hade någon replik kvar till Stig Alemyr, men jag skall fatta mig mycket kort. Det är inte jag eller vi i vpk som gjort kopplingen till den militära sektorn — den har socialdemokraterna själva gjort i sin motion i fjol, och det tyckte vi var ganska bra, eftersom det gäller samma verksamhetsområde. Att som ett utgångsbud ta 1 Jo av militärutgifterna är en ganska bra målsättning. Därför behöver det inte bli någon försvarsdebatt, men man måste självfallet jämföra de här kostnaderna. Sedan vill jag också säga att jag tror att Stig Alemyr skall vara försiktig med att anklaga folk för okunnighet. Jag tror att jag kan minst lika mycket som Stig Alemyr när det gäller den svenska militärapparaten, det svenska totalförsvaret och vad därtill hör.

Herr talman! Jag har ingenting emot att man behandlar ett antal motioner i ett gemensamt betänkande och inte heller att man har en gemensam votering; det underlättar riksdagens arbete, och det tycker jag att man skall försöka bidra till att åstadkomma. Däremot tror jag inte att man i fortsättningen skall föra debatten så ostrukturerat som det nu faktiskt måste bli; den rör vitt skilda ämnen. Den gäller sju motioner i erkännandefrågor och frågor som gäller FN. Jag vill bara säga detta utan att på något sätt klandra utskottet. I fortsättningen måste vi kanske något strukturera talarlistan ämne för ämne. Herr talman! Jag skall argumentera för två reservationer, nämligen reservation 1, som gäller PLO, och reservation 4, som gäller Kampuchea. Det är riktigt som utskottet skriver att det i dag inte existerar någon palestinsk stat och följaktligen inte heller någon palestinsk regering. Det är också riktigt att Sverige inte kan göra något uttalande som föregriper val av styrelseform, parlament och regering i en framtida palestinsk stat. Samtidigt torde dock en stor svensk majoritet kunna enas om att en varaktig och stabil fred i denna del av Västasien inte kan uppnås utan att palestiniernas nationella rättigheter tillgodoses. Det finns ett av de i betänkandet nämnda erkännandekriterierna som kan anses uppfyllt när det gäller PLO, och det är kriteriet att ha ”någorlunda allmänt accepterats internationellt”. PLO har observatörsstatus i FN och representation i FN:s olika fackorgan. PLO har av mer än 100 stater i världen erkänts som det palestinska folkets enda legitima representant. Inom parentes kan nämnas att Israel har erkänts av 52 stater. PLO är dessutom fullvärdig medlem i en rad internationella organisationer, bl.a. den alliansfria rörelsen. Varför har då så många av världens stater intagit denna hållning? En förklaring kan ju vara att de har ställt sig frågan varför det i dag inte existerar någon palestinsk stat. Då kan man — om man börjar med den engelska vitboken som gavs ut 1939 — konstatera att palestinierna i denna bok utlovades ett självständigt Palestina, under palestinsk ledning. Denna engelska vitbok tillkom bl.a. efter det framgångsrika befrielsekrig som palestinierna under åren 1936-1939 förde mot den brittiska mandatärmakten. Det finns dokumenterat hur dessa löften i vitboken efter andra världskriget sveks av bl.a. USA och Sovjet. 1947 tillkom FN:s ss.k. delningsplan. Det finns också dokumenterat vad som hände palestinierna när de vägrade acceptera denna delningsplan, med hänvisning till den engelska vitboken, där det sades något annat.

Israel har också vid många tillfällen utvidgat sitt territorium. En del erövrade och ockuperade områden har i strid mot FN-beslutet annekterats av Israel, och de folkrättsstridiga bosättningarna på ockuperade områden fortsätter. Det är i huvudsak i dessa ockuperade områden och i Galiléen som den palestinska staten skulle finnas i dag. FN har beslutat att en palestinsk stat skall upprättas i Palestina. Israel vägrar att ens förhandla om upprättandet av en palestinsk stat. Palestinierna har inget annat val i nuläget än att bygga upp en nationell organisation i flyktingläger och underjordiskt i ockuperade områden. Det är denna nationella organisation som vpk menar att Sverige borde erkänna — mot bakgrund av de olika historiska händelser som har ägt rum. Vpk har avsiktligt ändrat den tidigare formuleringen av erkännandeförslaget om ”PLO som den enda legitima representanten för det Palestinska folket”. Vi har gjort denna ändring för att undvika direkt konflikt med de svenska erkännandekriterierna. Vi har med det nya förslaget velat visa hur viktigt det är att Sverige flyttar fram sin position i förhållande till PLO. Ett internationellt starkare PLO är en viktig förutsättning för fred i området. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Till sist frågan om Kampuchea. Det är viktigt att förhållandena i denna region blir stabila och fredliga. Detta förutsätter två saker. För det första att alla främmande trupper försvinner från Kampuchea och att all utländsk inblandning upphör där. Detta kan inte enbart reduceras till krav om att de vietnamesiska trupperna skall bort från Kampuchea. I lika hög grad måste kravet också vara att Kina och USA upphör med sitt militära stöd till Pol Pot och högergrupperna under ledning av Son Sann. Båda dessa grupper — jag vill kalla dem terrorgrupper — opererar mot Folkrepubliken Kampuchea, i skydd av bl.a. thailändskt territorium. Det är från den svenska regeringens sida — och även från utskottet — en aning tyst om den verksamhet som bedrivs av Pol Pot-rester och högergrupperna Son Sann vid gränsen mot Thailand och om varifrån de får sitt stöd. Vpk menar alltså att de vietnamesiska trupperna måste bort från Kampuchea. Det råder ingen tvekan på den punkten. Men avgörande för hur snabbt detta skall ske är avhängigt av hur länge eller i vilken utsträckning USA och Kina skall fortsätta att stödja Pol Pot och högergrupperna under ledning av Son Sann. Detsamma gäller naturligtvis också hur länge Thailand skall upplåta delar av sitt territorium för dessa terrorgrupper. Jag tycker att man borde vara överens om att det är så man måste ställa dessa frågor och ta upp dessa problem, om man menar allvar med talet om att försöka få fred och stabilitet i detta område. Man måste ställa kravet på de två parter som är inblandade i denna konflikt. Här krävs det alltså enligt vpk:s mening ett aktivare engagemang från Sveriges sida. Den andra förutsättningen för att få en fredlig lösning till stånd är att man får berörda parter till förhandlingsbordet. Fred förutsätter förhandling. Det kan vi väl också vara överens om. Men detta kräver enligt vad vi i vpk förstår också två saker. Den ena är att FN upphör med att ge platsen för Kampuchea till det s.k. Demokratiska Kampuchea. Bakom Demokratiska Kampuchea döljer sig Pol Pot och högergeneralen Son Sann. De måste alltså berövas denna plats i FN; ingendera parten bör i nuläget få representation i FN. Alltså: Kampucheas stol skall vara tom. Det andra är att man klart deklarerar att Pol Pot inte skall delta i dessa förhandlingar, som det är viktigt att få till stånd. Varför inte Pol Pot skall delta i förhandlingarna förstår ju var och en som litet grand har tagit del av vad Pol Pot åstadkom i Kampuchea under den tid då han hade makten. Han mer eller mindre förödde hela detta land. Han sanktionerade massavrättningar av kambodjaner. Självfallet kan en sådan person inte delta i förhandlingar för att få till stånd en lösning av Kampucheaproblemet. Sedan utgår jag ifrån att dessa förhandlingar om de skall bli framgångsrika måste innebära att den nuvarande regeringen i Kampuchea, Heng Samrinregeringen, kommer med till förhandlingarna. Men det gör den ju inte om man insisterar på att Pol Pot skall vara med i förhandlingarna. Och man får inte med den regeringen om FN fortsätter att insistera på att Pol Pot skall ha platsen i FN. Det är litet märkligt att Sverige och den nuvarande svenska regeringen, när frågan om Pol Pot — dvs. Demokratiska Kampuchea — skall ha platsen i FN varje år kommer upp, lägger ner sin röst. Varför det? Det krävs, tycker jag, ett mer aktivt engagemang från Sveriges sida, nämligen att rösta mot att Demokratiska Kampuchea skall ha den platsen. Det är detta som vpk har tagit upp i vår motion i år. Vi har faktiskt gått ifrån vårt erkännandekrav, som vi ansåg kanske gick litet för långt. För oss är det väldigt angeläget att få till stånd en lösning på Kampucheaproblemet, så att det blir lugn och stabilitet i området. Vi har föreslagit vissa konkreta åtgärder som, om Sverige drev dem mera aktivt, skulle kunna bidra till att snabbare få en lösning till stånd i Kampuchea. Herr talman! Med det här yrkar jag också bifall till reservation 4.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid reservationerna 2 och 7 i betänkande 16. Jag instämmer med Bertil Måbrink om att vi i princip inte har någonting emot att man tar flera ärenden i ett betänkande. Vad som däremot är att säga är att debatten kanske blir en aning rumphuggen, eftersom utskottet skickar upp endast en motdebattör, utrikesutskottets ordförande. Det gläder mig emellertid oerhört att utskottets ordförande nu är inne när jag talar, vilket inte var fallet när Bertil Måbrink talade. Jag vill först beröra reservation 2, som hänför sig till vår motion om kurderna. Detta är ju nu en välkänd fråga, som har förekommit flera gånger under de sistförlidna åren. Vad vi har givit uttryck åt i vår motion i år är samma anmärkningar och samma kritik som tidigare mot de övriga partierna iutskottet och i riksdagen. Man ställer visserligen upp och är humant inriktad och säger: Visst är det sant att kurderna är en folkgrupp som är illa utsatt, de behöver allt vårt stöd, och vi är villiga att ställa upp och ge dem det — vi tycker att det är riktigt. Men sedan, i det verkliga, konkreta livet, händer alltså ingenting. Vi talade om detta i fjol, när utskottet sade att det inte finns någon internationell opinion för den kurdiska saken och att det svenska utrikesutskottet, den svenska riksdagen och regeringen därför inte kan göra någonting, för det skulle göra mera skada än nytta. Men om vi skulle ha den utgångspunkten när vi går ut i solidaritetsaktioner av skilda slag skulle vi ofta inte kunna vidta några åtgärder alls, därför att många gånger börjar man ju med en opinion som verkligen är motståndare till det man vill kämpa för. Om ingen tar initiativet och försöker samla opinionen, försöker driva frågan och få en bredare, internationell opinion, blir det naturligtvis ingenting. Sedan kan man gång efter gång säga att ”vi tycker att det här är en behjärtansvärd sak”. Det ändrar alltså inte på sakfrågan. Det finns en annan sats i utskottets uttalande som är densamma som i fjol och som vi har pekat på i vår motion. Utskottet säger apropå vårt krav att frågan skall föras upp inför FN:s kommission för mänskliga rättigheter att Sverige f. n. inte är medlem i denna kommission. Vi har sagt i vår motion, och jag vill gärna upprepa det här, att detta väl inte kan användas som argument. Skall vi bara kunna väcka frågor när vi själva sitter som medlemmar i olika internationella kommissioner, kommittéer osv., kommer det att avsevärt begränsa våra möjligheter. Det är en mycket dålig argumentation. Det förvånar mig att utskottet upprepar denna sats, visserligen i form av ett citat, men i alla fall. Argumentet är faktiskt inte hållbart. Jag skall inte gå in på några beskrivningar av den kurdiska frågan, utan jag konstaterar bara att det inte har blivit bättre under de år vi haft frågan uppe i den svenska riksdagen. Det har blivit sämre, på grund av de skärpta förhållandena i området, på grund av militärjuntans övertagande av makten i Turkiet, på grund av förhållandena i Iran, med mycket kraftig förföljelse av alla som över huvud taget opponerar sig mot Khomeinis regim och där kurderna har råkat verkligt illa ut, och också på grund av kriget mellan Irak och Iran osv. Frågan har fått en viss aktualitet de allra senaste veckorna. Vi hör nu talas om flyktingar som kommer med ogiltiga pass och handlingar till vårt land från gränsområdena mellan Irak och Iran, och det är just de kurdiska områdena. De flyktingar från dessa gränsområden som det nu talas om i debatten och i tidningarna i Sverige är just kurder. Det är ganska självklart att de, i det läge som de i dessa trakter befinner sig i, gör allt för att försöka komma därifrån till ett bättre område. De är naturligtvis villiga att både bryta mot lagen och att betala dyra pengar och därmed bli offer för de människosmugglare som dyker upp i alla sådana här sammanhang. Det bör vi också komma ihåg när vi talar om de här sakerna. Vi vill alltså fortfarande att denna fråga skall få bredare aktualitet, att Sverige skall ta upp den i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Vi vill också att Sverige och den svenska regeringen skall göra andra försök på det internationella området.

Jag vill alltså, herr talman, med detta yrka bifall till reservation 2. Jag övergår nu till reservation 7, som rör Turkiet. Jag vill rikta rätt stark kritik mot det sätt varpå utrikesutskottet har behandlat vpk:s motion i den här frågan. Vi har hela tiden sagt att vi tycker att det som den svenska regeringen har gjort i Europarådet är mycket bra. Vi har ställt oss bakom och stött de åtgärderna, som vi har tyckt varit riktiga. Vi ansåg att Ola Ullsten som utrikesminister gjorde bra saker. Vi anser att den svenska delegationen har gjort bra insatser i Europarådet. Vi har aldrig ifrågasatt dessa insatser. Men hela det här betänkandet handlar bara om vad Sverige har gjort i Europarådet. Vi har aldrig ifrågasatt Sveriges agerande där. Vi har sagt att det är bra och att vi skall fortsätta. Men vi har också sagt att det har visat sig att detta inte räcker, utan vi måste föra den här saken vidare. Det enda man hänvisar till i utrikesutskottets betänkande är ett par meningar i utrikesminister Bodströms tal i FN. Det är vad man hittills har lyckats åstadkomma utanför Europarådet, och det är inte tillräckligt. Varför är Sverige och den svenska regeringen så ovilliga att föra den turkiska diskussionen utanför Europa? Beror det på att den turkiska juntan bakom sig har USA, som slår vakt om sina NATO-allierade i östra Medelhavet och som är oerhört känsligt för att den här diskussionen skulle tas upp. USA håller ju den här regimen under armarna. Vi kommer väl ihåg försvarsminister Weinburgers uttalande för något år sedan, där han betecknar den turkiska juntan som progressiv och verkligen demokratisk osv. Men detta borde inte hindra Sverige att vidga protesterna mot den turkiska juntan, för det är en fascistisk junta i södra Europa — Turkiet är dock delvis ett europeiskt land. Motsvarande regeringar och regimer har fått stryka på foten i Portugal, Spanien och Grekland, men i Turkiet har juntan återuppstått. Det är anmärkningsvärt att det inte blir kraftigare arbete mot den turkiska juntan från Sveriges och andra staters sida. När jag läser utskottets skrivning, där det talas så mycket om Europa och Europarådet och att detta framför allt är en europeisk fråga, kan jag inte tolka det hela annat än så, att man inte vill föra upp frågan på ett bredare internationellt plan. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Vi hävdar alltså fortfarande, att eftersom det inte går att få någon press på den turkiska militärjuntan via Europarådet trots det goda arbete som lagts ner där, måste man vidga aktionerna. Man måste föra upp frågan på ett bredare internationellt plan, och då är FN den instans där man skall väcka frågan. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till reservation nr 7.

Fru talman! Jag vill instämma i de föregående talarnas kritik av debattordningen. Jag tycker den försvårar en reell behandling av de viktiga ärenden som riksdagen ändå har att ta ställning till. Men vad som upprörde mig mest var det faktum att den ende talesmannen för utrikesutskottet lämnar kammaren. Jag tycker att det är ett väldigt dåligt sätt att visa respekt för de människor det ändå gäller. Och de människor det gäller är de som jag bl.a. kommer att ta upp, nämligen människorna i Centralamerika och människorna på Östtimor. En rimlig ordning är att den som har att försvara utrikesutskottets betänkande håller sig inne. Jag skall alltså ta upp motionerna 556 om situationen i Centralamerika, 725 om situationen i Chile och 724 om situationen på Östtimor och Sveriges agerande därvidlag. Först till situationen i Centralamerika. Vi känner alla väl till våldet och förtrycket där. Guatemala, ”den eviga diktaturens land”, uppvisar inför världens ögon de mest otroliga förbrytelser mot livet — varje människas främsta rättighet. Den militärdiktatur som tog makten genom en statskupp den 23 mars 1982 gör i dag allt som står i dess makt för att inför världen dölja de oupphörliga massakrer som regeringsstyrkor begår mot försvarslösa byar. Införandet av krigstillstånd från den 1 juli 1982 liksom upprättandet av specialdomstolar, som på några timmar dömer och avrättar ”samhällsfientliga element som angriper statens säkerhet”, innebär en legalisering av brotten. Hur många människor som förlorat sina liv sedan statskuppen i mars ifjol är svårt att beräkna, men Amnesty har uppskattat antalet till över 6 000. Till följd av denna terror uppgår i dag de guatemalanska flyktingarna till över 250 000 människor, och de som inom Guatemala flytt eller förflyttats uppgår till över en miljon. Vi vet att situationen i El Salvador om möjligt är än värre. Vi kräver i vår motion om Centralamerika att den svenska regeringen skarpt skall fördöma inblandningen från USA och dess allierade, däribland Israel. Det är USA som bär huvudansvaret för den blodiga utvecklingen inom området. Det är USA som bidrar med tortyrexperter, rådgivare. Och det är USA som ligger bakom hotet mot de enda progressiva regimerna i denna del av världen, nämligen Nicaragua och Cuba. Nu säger utrikesutskottet — jag tycker att det är litet nonchalant — att en liknande motion behandlats så sent som i november i fjol och att i stort sett inget nytt inträffat sedan dess. Men så är det ju inte. Vi vet alla att en ytterligare upptrappning ägt rum. Vi vet att USA sedan dess stationerat än större trupper i Honduras på gränsen till Nicaragua. Vi vet att USA ytterligare trappat upp stödet till juntan i El Salvador, ett land som alltmer håller på att utvecklas till ett nytt Vietnam. Vi vet att man från USA:s sida tänker fortsätta.

Detta leder till de folkmord som sker och som konsekvent fullföljs av Reagan. Det är därför som vi tycker att det vore på sin " platsatt Sverige ånyo och mer kraftfullt — det har varit litet si och så med det — fördömer USA:s direkta medansvar för utvecklingen i området. Fru talman! Ytterligare ett land där USA spelat och spelar en stor roll för att upprätthålla förtrycket är Chile. Vi tycker att det i år är än mer väsentligt att uppmärksamma situationen i Chile, eftersom det i år är tio år sedan den demokratiskt valde presidenten Allende störtades och mördades av Pinochet, understödd av CIA och de amerikanska storbolagen, däribland ITT. Det är, som också framhålls — det erkännandet skall ges — i utskottsbetänkandet, sant att Sverige intagit en mycket kritisk hållning till juntan. Men denna kritiska hållning i ord fullföljs enligt vår uppfattning inte i handling. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida under en följd av år krävt att man skall fullfölja de kritiska orden i ekonomisk handling — detta inte minst mot bakgrund av att Sveriges handel med Chile under en rad år kraftigt ökat. Nu är Chiles ekonomi i kris till följd av den friedmanska politik man följt och som lett till massvält bland stora grupper, inte minst bland barnen. Enligt de senaste siffrorna har Sveriges import av varor från Chile kraftigt ökat. Exporten har gått ner, om man jämför med tidigare rekordår. Det är emellertid fortfarande en alltför omfattande handel. Direktinvesteringarna är det svårt att få en konkret uppgift om av sekretesskäl, men bara under de senaste åren uppgick direktinvesteringarna till långt över 40 milj.kr. Bertil Måbrink nämnde tidigare att vpk hade omformulerat några av sina krav. I detta fall ställer vi således inte längre krav på en total bojkott utan vill att Sverige internationellt skall söka verka för en ekonomisk bojkott av Chilejuntan. På samma sätt som vi genomfört en bojkott mot Sydafrika och delvis nått resultat, så kan vi få till stånd en mot Chile. Här tycker jag att utskottet nonchalerar vår uppfattning och den enträgna vädjan från den stora fackliga organisationen i Chile, nämligen CUT. Till sist, fru talman, några ord om Östtimor. I den frågan, det vet vi, visar sig den verkliga dubbelmoralen i svensk utrikespolitik. Utskottet säger att Sverige aldrig har erkänt Indonesiens överhöghet över Östra Timor, men — och så glider man på orden när det gäller ställningstaganden — i FN har man intagit en annan ståndpunkt. Det är ett faktum att Sverige under en rad år stödde Östtimors rätt till självbestämmande. När den borgerliga regeringen tillträdde skedde en svängning; Sverige lade nämligen ned sin röst i FN. Denna svängning gentemot det tidigare ställningstagandet kritiserades skarpt. Jag skall inte genera socialdemokraterna genom att citera allt vad de sade beträffande denna svängning — det skulle f. ö. ta timmar i anspråk. Men vad sker då när socialdemokraterna några månader senare kommer till makten? Jo, också då lägger Sverige ned sin röst i FN. Vad hade då hänt under mellantiden? Ja, utskottet hävdar att man sätter stor tilltro till FN och dess generalsekreterares auktoritet. Men det är ju bara dumheter, det är inte det som ligger bakom Sveriges ställningstagande. Vad som ligger bakom, fru talman, är rent och skärt handelspolitiska intressen, främst vapenexporten till Indonesien samt det faktum att vi är med som observatörer i IGGI, International Governmental Group for Indonesia, ett rent stödorgan för USA. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 3, 5 och 6.

Fru talman! De ärade ledamöter, sju stycken, som nu lyssnar på den här debatten, kommer säkert ihåg att vi behandlade exakt samma frågor i Sveriges riksdag den 24 november och den 2 december 1982. De frågorna föregicks av vpk-motioner, och behandlingen i utrikesutskottet föregicks av ingående överläggningar efter det att man hade kallat framstående experter till hearing. Det var alltså ett utomordentligt arbete som utgjorde underlag för det utskottsbetänkande som då presenterades. Efter det att riksdagen hade fattat sina beslut strax före jul kommer vpk tillbaka i början av januari med praktiskt taget identiska yrkanden. En del av dem har man ändrat litet grand på några ställen, men vissa är helt identiska med de tidigare. Det är med den utgångspunkten, fru talman, som vi nu behandlar detta betänkande. Det handlar här om viktiga frågor, vilket också framgick av utskottets sätt att behandla dem i höstas. Vi lade då ned mycken möda för att komma fram till ett resultat. Det är alltså ingen nonchalans mot sakfrågorna som gör att vi nu lägger upp debatten på detta sätt. Det har inte framkommit något nytt mellan föregående riksdagsbehandling och motionstiden i januari. Jag ber således de ärade kammarledamöter, som är intresserade av dessa frågor, att ta del av kammarens protokoll från slutet av november och början av december förra året. I debatterna då framträdde såväl utskottets representanter som motionärerna. Det tjänar alltså ingenting till att upprepa de argument som då framfördes, utan jag hänvisar till vad som då sades. Sedan har vissa av vpk:s företrädare talat om utskottets nonchalans, att utskottet är verklighetsfrämmande, att det ägnar sig åt dumheter osv. Jag har full förståelse för att vpk lägger upp debatten på det sättet, och självfallet har jag ingen anledning att recensera debattörerna. Men på en punkt vill jag protestera. Ett par talare har nämligen sagt att jag inte har följt debatten. Men denna har nu pågått i 35 minuter, och i hela 33 minuter har jag varit här i kammaren. De övriga två minuterna satt Sture Palm och lyssnade intensivt för att ta reda på om några nya argument skulle framföras, jämfört med vad som hände i höstas, så att jag skulle kunna bemöta dessa. Fru talman! Det är sålunda inte fråga om någon nonchalans gentemot de ärade talarna. Jag förstår att de fäster avseende vid de här frågorna och att de behöver diskutera detta med tanke på deras interna debatt och deras arbete utei landet. Jag hyser alltså största respekt för det. Men när det gäller dagens behandling av dessa frågor ber jag, med hänvisning till vad utskottet sade i höstas och till det faktum att vi nästa vecka har en allmän utrikespolitisk debatt, att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag vet inte om det föreligger någon risk för enbart en debatt i procedurfrågor. Men jag vill ändå säga följande till Stig Alemyr. Som jag inledningsvis framhöll accepterar jag fullt ut ett gemensamt betänkande, en gemensam votering och en gemensam debatt. Däremot tror jag inte att det är så bra att klumpa ihop olika ämnen utan att strukturera det hela. Vidare sade jag att jag inte klandrar någon för att det har blivit så här. Det är riktigt, Stig Alemyr, att vi diskuterade dessa frågor i november och december. Vi fick ta del av bra föredragningar i utrikesutskottet. Det är bl.a. därför som jag inte motsätter mig sju motioner i ett enda betänkande och en gemensam votering. Trots detta anser jag att man i fortsättningen skall undersöka möjligheterna att strukturera de olika ämnena i samma betänkande. Jag har alltså inte riktat kritik mot någon. Därför känner jag mig inte heller träffad av vad Stig Alemyr sade. Jag ser bara en viss risk i att de länder och folk som berörs kan få en felaktig uppfattning. Därmed inte sagt att utskottet på något sätt har avsett att förringa eller nonchalera de olika länderna, men agerandet kan uppfattas på det sättet. Efter föredragningarna i utskottet, Stig Alemyr, har vi emellertid väckt nya motioner. I våra yrkanden har vi tagit hänsyn bl.a. till den information och de föredragningar som förevarit i utskottet under november och december. När det gäller motionen om Kampuchea — för att anföra ett exempel — föreligger i dag helt andra yrkanden. I det avseendet borde Stig Alemyr och jag kunna utbyta några tankar. Är vi överens när det gäller att få till stånd en lösning av problemet? Härför krävs ju vissa åtgärder, bl.a. när det gäller att Pol Pot berövas sin plats i FN. Borde det inte vara riktigare att Sverige röstar direkt emot detta och att ingendera parten har en plats i FN? Vidare gäller det att få till stånd förhandlingar, men utan Pol Pot.
Fru talman! Bara väldigt kort om de reservationer som jag här har talat för. Naturligtvis har inte heller jag något emot ett gemensamt betänkande, och det har jag tidigare framfört. Vad jag riktade kritik mot var framför allt behandlingen av frågan om Turkiet. Jag sade att utskottsbetänkandet huvudsakligen handlar om en sak som vi alla är överens om. Vi har alltså aldrig ifrågasatt detta med Europarådet, utan vi hart.o.m. uttalat att det är mycket bra. Vi har heller inte riktat några anmärkningar mot vare sig den regeringen eller tidigare regeringar när det gäller det sätt på vilket man agerat. Det gäller också de olika utrikesministrarnas agerande och vissa svenska ledamöters agerande i Europarådet. Men hela utskottsskrivningen beträffande Turkietmotionen handlar bara om Europarådet, och vi har över huvud taget inte talat om det i vår motion, utan begärt att man skall ta upp ett resonemang om vad som kan göras utöver detta. Det har ju, Stig Alemyr, tydligt och klart visat sig — och det erkänner ni också i utskottsbetänkandet — att den svenska regeringens agerande i Europarådet inte gett önskvärt resultat, oavsett vilken färg regeringen haft. Om man då tycker att frågan är viktig och vill ställa upp för de förtryckta grupperna och hela det turkiska folket, som är förtryckt, då måste man vidga aktiviteten och föra upp det hela på ett högre plan. Det var den anmärkning som jag hade mot utskottsbetänkandet och som inte har någonting att göra med om frågan behandlats tidigare och om vi tycker att vi fått bra redogörelser, vilket vi tycker att vi fått, osv.
Fru talman! Mycket kort: Stig Alemyr vill inte återupprepa argumentationen från november-december, säger han. Ja, det kan nog vara klokt att från socialdemokratiskt håll inte ånyo försöka föra fram den mycket pinsamma argumentation man hade för att svänga i Östtimorfrågan vad gäller agerandet i FN. Det var som svängningen beträffande IDB. Jag tror alltså att det kan vara klokt att inte prata för högt om detta. Men det går att återvända till protokollen och se hur man numera vad gäller Östtimor helt krasst tar inte i första hand ideologiska hänsyn utan enbart handelspolitiska och då främst vapenpolitiska hänsyn. Stig Alemyr hävdar att det inte framkommit något nytt sedan novemberdecember.

Vad beträffar Chile menar jag att det inte bara är tioårsminnet av Allendes störtande som föranlett oss att motionera utan också det faktum att situationen även där förvärrats kraftigt, att Sveriges import från landet ökat starkt, osv. Det finns alltså anledning att verkligen se seriöst på de frågor som vi tagit
Fru talman! Mellan behandlingen i kammaren i november-december och motionstiden i januari inträffade inte något nytt som motiverade att vpk skulle upprepa yrkandena som fälldes av riksdagen i november-december. Det är skälet till det sätt som utskottet behandlat dessa frågor på. Sedan har det under de senaste månaderna skett en negativ utveckling i Mellanamerika, och den kommer vi att diskutera i utrikesdebatten nästa vecka. Nu har vi att diskutera vpk:s motionsyrkanden. Jag vill säga till Bertil Måbrink — som var mycket lugnare i den här debatten än de andra vpk-debattörerna — att om det mellan kammarbehandlingen och ett motionsyrkande förflyter längre tid och något nytt har inträffat, då är det klart att behandlingen i utskottet blir mer utförlig. Men utskottet saknar ju anledning att grundligt behandla frågor som grundligt har behandlats mycket kort tid dessförinnan. I själva sakfrågan har jag avstått från att gå in i diskussionen, för att inte upprepa argument som framförts tidigare. Det är onödigt att belasta kammarens protokoll med det, så jag hänvisar till den diskussion som var i höstas.
Fru talman! Vi kommer kanske inte mycket längre i den här debatten. Det kan ligga en del i Stig Alemyrs argument — vi har inte förnekat det. Vi har diskuterat att det var kort tid mellan den förra behandlingen och de nya motionerna. Och därför tycker jag i och för sig att det kan finnas skäl för att utskottsskrivningen är kortare än tidigare. Det som skrevs i novemberdecember behöver inte skrivas en gång till i ett utskottsbetänkande två månader därefter. Det är jag helt överens med Stig Alemyr om. Men det har hänt saker och ting — det är vi också överens om, Stig Alemyr och jag — när det gäller Centralamerika. Det har även hänt saker och ting som rör kurderna och Turkiet. Sedan november-december — jag kommer inte ihåg om det var i november eller i december som vi hade frågan uppe i utskottet — har förtrycket och brutaliteterna där, främst mot kurderna, ökat väsentligt. De som läser Dagens Nyheter i dag kan få det bekräftat. Det är ändå en allvarlig försämring av situationen för miljoner människor i en viss del av världen. Jag har upprepat att när det gäller Kampuchea har vi i dag ett helt annat yrkande. Jag skäms inte för att säga att vi gick litet för långt tidigare i våra yrkanden, men på grund av föredragningarna i utskottet anser vi att det är motionens yrkande som är det riktiga. Det är detta jag har velat diskutera med utskottet. Det är ett helt nytt motionsyrkande, som ändå borde föranleda en viss diskussion. Men jag förstår att man inte vill föra den diskussionen här.

Fru talman! Nästa vecka har vi utrikespolitisk debatt här i kammaren, och jag skall därför inskränka mig till att ge några synpunkter på den motion som jag har väckt, 1982/83:291, om återställande av dokument till PLO Research Centers bibliotek. Jag tog i november i fjol upp frågan här i kammaren om återställande av PLO:s arkiv. De israeliska trupperna plundrade som bekant PLO Research Center i västra Beirut och förde bort hela biblioteket, som omfattade 25 000 böcker på arabiska, engelska och hebreiska samt tryckpress, mikrofilmer, manuskript m.m. Palestinierna har därmed plundrats på sitt kulturella arv, sin historia och sin nationella identitet. Jag ställde en fråga här i kammaren, och jag fick ett bra svar av utrikesministern. Det är delvis refererat i utskottsbetänkandet. Det som oroar mig nu är att fortfarande ingenting har hänt i frågan, och månad efter månad går. Var finns detta arkivmaterial? Har det förstörts eller finns det fortfarande kvar? Om detta vet vi såvitt jag förstår ingenting i dag. Jag tycker att det ger anledning till oro. Ett stort antal svenska kulturpersoner och politiker har i stora annonser begärt att materialet skall återställas till PLO, och det är bra. Sverige måste arbeta vidare med frågan och trycka på. Det är viktigt att många engagerar sig i den här frågan. Det bör också kulturella institutioner göra — det har jag sagt tidigare här i kammaren — liksom organisationer av olika slag. Utskottet förutsätter att den svenska regeringen även i fortsättningen kommer att agera aktivt i frågan, och jag har ingen anledning att betvivla detta utan räknar med att så skall bli fallet. Palestinierna måste få tillbaka sina dokument. De har rätt till sin historia och till identitet. Fru talman!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

Fru talman! Jag tycker att det är underligt och faktiskt litet skrämmande att utskottet inte kunde tillstyrka yrkandet i folkpartimotionen nr 1782, som går ut på en översyn av vapenfrilagen. Det kan inte vara rimligt att man accepterar ett system som gör det möjligt att sätta unga människor i fängelse för deras övertygelses skull. Vi folkpartister anser att dagens prövningsförfarande medför stora rättssäkerhetsproblem med skönsmässiga avgöranden och mängder av marginalfall. Vi har i vår motion sagt att den sökande i stället borde få inge en egen skriftlig förklaring. Den förklaringen skall vara tydlig i fråga om lagens centrala punkter och vara tillkommen efter ett obligatoriskt informationssamtal. Sin allvarliga övertygelse skall sökanden styrka med skriftligt intyg av två personer som åtnjuter allmänt förtroende. Beviset för att lagens villkor är uppfyllda skall ligga dels i denna förklaring, dels i intyget, dels i vederbörandes villighet att underkasta sig den längre tjänstgöring som den vapenfrie i allmänhet åläggs. Detta svarar helt mot grundtanken i den proposition som lades fram 1978. Grundtanken var att man skulle ”utgå från att ansökan är allvarligt menad, den sökande som på nyss angivet sätt bekräftar sin ansökan bör därför beviljas vapenfri tjänst såvida inte påtagliga skäl talar mot detta”. Ett sådant system skulle självfallet inte innebära att den värnpliktige själv fick välja mellan vapentjänst och vapenfri tjänst. Begränsningarna skulle vara flera: ett aktivt ställningstagande mot vapentjänst, obligatoriskt informationssamtal om lagens krav och tjänstgöringsalternativen, intyg som bekräftar ärligheten i vederbörandes inställning, en skriftlig förklaring med preciserade krav på att lagens villkor är uppfyllda och villighet att åta sig den längre tjänstgöringstiden. Det är i dag exakt tre månader sedan Roland Brännström och jag hade en debatt här i kammaren om vapenfrilagen. Då, liksom nu, begärde folkpartister i en motion att en ändring av vapenfrilagen skulle ske. Det kan tyckas onödigt att vi debatterar på nytt. Debatten hade naturligtvis kunnat undvikas. Det hade skett om vi folkpartister ej ånyo väckt frågan och upprepat våra krav. Vi anser emellertid att det är av yttersta vikt att man gör en ändring. Debatten hade däremot kunnat undvikas, om utskottet den här gången tillstyrkt motionen. Det är inte vårt ställningstagande som skall ändras. Anser man att något skall omprövas, kan man inte vara nöjd förrän det kravet har blivit uppfyllt. Däremot kan ett nej till översyn bli ett ja. Det anser vi också vara rimligt och önskvärt. Det borde ha blivit resultatet av utskottets diskussion i år. Jag sade förra året här i kammaren att ett prövningsförfarande sådant som vi har i dag knappast är förenligt med principen att ingen borde mot sin allvarliga övertygelse tvingas göra tjänst inom det militära försvaret lika litet som någon skall sättas i fängelse på grund av sin övertygelse. Nog borde just detta — som är verkligheten — vara tillräckligt för utskottet för att, efter att ånyo ha tänkt igenom motionskraven och deras bakgrund, tillstyrka motionen. Vi får väl i alla fall förutsätta att utskottets ledamöter har tagit sig en ordentlig funderare. Fru talman! Jag yrkar bifall till den folkpartireservation som har fogats till försvarsutskottets betänkande 1982/83:7.

Fru talman! I den debatt om vapenfri tjänst som föregick den utredning som så småningom blev underlag för en proposition och en ny lagstiftning deltog vpk mycket aktivt i början av 1970-talet. Vi väckte åtskilliga motioner, och vi var inblandade i flera debatter i denna fråga. Självfallet var den lag som kom till en förbättring jämfört med förhållandena tidigare. Det har nu gått fem år sedan dess, och det är enligt vår uppfattning, som delas av folkpartiet, dags att göra en utvärdering av den nya lagstiftningen. De som deltog i dessa debatter kommer ihåg att utredningens förslag på många viktiga punkter försämrades under riksdagsbehandlingen. Framför allt den dåvarande moderate försvarsministern Eric Krönmark spelade en mycket betydande roll. Han arbetade hårt för att binda upp denna lagstiftning på ett sätt som inte var avsikten i utredningens betänkande. Vi har i vår motion givit ett par exempel på ganska enkla men viktiga formuleringar, bl.a. uttrycket ”övervägt bruk av vapen”, som det var mycket stor debatt om i slutet på 1960-talet och början av 1970-talet. Man lyckades få bort ordet ”övervägt” i den nya lagstiftningen. Det är en viss skillnad mellan om någon i en viss situation försvarar sig och om någon överväger planenligt att använda vapen. Det är skillnad mellan ställningsta gandenaii dessa fall. Det hade varit mycket bra om det i prövningsförfarandet hade kommit med att den som begär vapenfri tjänst inte ställer upp på ”övervägt bruk av vapen”. Men man lyckades få bort ordet ”övervägt”, och då blev det fråga om att man inte kunde tänka sig bruk av vapen i någon situation alls. De som har haft kontakter med personer som begärt vapenfri tjänst under tidigare år vet att en mycket vanlig fråga vid prövningsförfarandet under denna tid var: Tänk om någon angriper din syster, mor eller hustru — vad gör du då? Om personen i fråga svarade att han försvarar sin familj, fick han höra: Ja, men då är du inte mot bruk av vapen. Denna passus i lagen var mycket viktig, och moderaten Eric Krönmark kämpade frenetiskt för att få bort ordet ”övervägt”. Det kom också bort. Det innebar en försämring av utredningens förslag. Vidare ville man att det skulle stå ”tjänst i verksamhet, som är betydelsefull för samhället”. Men man lyckades pressa in att det skulle vara tjänst för samhället som var betydelsefull under beredskap och krig — också ett sätt att knyta den vapenfria tjänsten till den militära sektorn som utredningens majoritet inte hade avsett. Jag är missnöjd med utskottsbehandlingen av vår motion. De saker jag här har nämnt har över huvud taget inte tagits upp till någon diskussion, och det tycker jag är svagt av er i utskottet. Vi har visserligen tagit upp prövningsförfarandet likaväl som folkpartiet gjort, och vi stödde folkpartireservationen förra året därför att vi tycker att förfarandet behöver omprövas. Men om utskottet får en motion remitterad till sig, skall ni väl behandla det som står i motionen. Det har ni inte gjort, och jag riktar allvarlig kritik mot utskottets ordförande, som befinner sig i kammaren, för sättet att behandla motionen — det är ett nonchalant beteende. De formuleringar som jag har talat om är viktiga saker, som borde ha behandlats mera utförligt. Vi har från vpk:s sida hela tiden varit emot sanktionsformen fängelse. Vi anser att med en vettig lagstiftning — och den nya lagstiftning som kom var ett steg framåt — och ett humant prövningsförfarande blir det så få människor som kan tänka sig att totalvägra, att dem behöver man inte stoppa i fängelse. Det mest uppenbara när det gäller den svenska manliga befolkningen är ju att den i så stor omfattning ställer upp och gör sin militärtjänst, både rekryttjänstgöring och repetitionsövningar. Med en vettig lagstiftning, som tillåter att man på grund av religiösa eller etiska skäl får annan tjänst, kommer antalet totalvägrare att sjunka. Det gjorde det också, när den nya lagen började tillämpas. Men genom att prövningsförfarandet, som Kerstin Ekman har berört här, har försämrats på ett sätt som inte var meningen, vare sig i utredningen eller i propositionen, får man naturligtvis så småningom en ökning. Om man är enveten och inte medger ett mera tolerant prövningsförfarande, kommer automatiskt antalet totalvägrare att öka. Jag vill också påpeka en sak som vi har tagit upp i vår motion och som utskottet inte heller har ansett sig böra diskutera någonting omkring, nämligen att ansökningarna är offentliga handlingar. Många som har sökt vapenfri tjänst har riktat allvarlig kritik mot att vem som helst kan begära att få titta på papperen. Det säger sig självt att detta inte är bra för rättssäkerheten. Varför säger utskottet ingenting om det? Varför har ni hoppat förbi den passusen i vår motion? Detta är en mycket viktig fråga, som många personer under de senaste åren har påpekat i brev och tagit upp i debatter. Men det struntar uppenbarligen utskottet och dess ordförande i. Jag tycker att det är mycket svagt. Vi anser alltså att det behövs en översyn. Jag håller med folkpartiets representant här om att det vore billigt att göra en översyn av lagen. Det är ingenting ovanligt att man gör översyn av lagar när de har tillämpats under ett antal år. Det är dags att göra det nu, och det tycker jag att utskottet mycket väl kunde ha gått med på. Vi ansluter oss därför till den folkpartistiska reservationen, som också tillstyrker vår motion.

Fru talman! Det är riktigt som Kerstin Ekman säger, att det är i dag på dagen tre månader sedan vi senast diskuterade den här frågan. Då liksom nu krävde folkpartiet en översyn av den gällande vapenfrilagen. Utskottet fann inte då några skäl för att tillgodose det önskemålet. Motionen avvisades av utskottet, och kammaren beslöt sedan att bifalla utskottsyrkandet och avslå reservationen. Det vi i dag har att diskutera är samma fråga. Jag ser ingenting som påtagligt har förändrat underlaget för utskottets ställningstagande. Det som möjligtvis skulle ha varit av värde för framför allt Oswald Söderqvist hade varit att läsa igenom de synpunkter som redovisades i december i anslutning till ärendebehandlingen. Jag berörde då en del av de frågeställningar som Oswald Söderqvist tagit upp i dag. Det kan naturligtvis finnas skäl för att ha sympatier för en del av de krav som Oswald Söderqvist framför, men utskottsmajoriteten har inte funnit dessa skäl vara tillräckliga för att ställa sig bakom en begäran om översyn av lagstiftningen. Kerstin Ekman säger också att den här debatten hade kunnat undvikas. Ja, det hade den framför allt på ett sätt, och det är om man inte hade väckt den här motionen igen utan nöjt sig med ett tre månader gammalt beslut. Det hade kanske varit det enklaste sättet att undvika debatten, speciellt, tror jag, när man ändå är medveten om att ingenting under de tre månaderna har förändrat beslutsunderlaget och därmed påtagligt föranlett utskottet till ett annat ställningstagande nu än i december. Fru talman! Med hänvisning till de här synpunkterna vill jag hemställa att kammaren ånyo bifaller utskottets förslag.

Fru talman! Den här argumentationen är litet märklig. Den förekom också i den förra debatten, när vi hade ett utrikesärende. Man lägger fram ett yrkande i en motion, som behandlas i utskottet och blir avstyrkt, O.K. Men vad är det som säger att man sedan inte skall kunna upprepa det? På det sättet skulle man ju aldrig kunna driva en fråga, om det skulle vara så som Roland Brännström säger: Det här förslaget avslogs för tre månader sedan, och därför skall man inte ta upp det på nytt. Jag vill säga än en gång att den här motionen kommer vi självfallet att upprepa från vpk:s sida i januari nästa år och, om så behövs, ytterligare nästa år och ytterligare nästa, som vi brukar göra i sådana här frågor. Nog är det litet egendomligt att det skulle vara något feli att upprepa ett krav som inte har blivit bifallet. Debatten kommer ju inte att kunna fortsätta, om man skall ha en sådan ordning. Vad vi har framfört i vår motion är saker som går vida utöver vad som diskuterades i höstas, när vi också var med i debatten och biträdde folkpartiets förslag. Det behövs en översyn av vapenfrilagen efter de här åren. Det behövs en korrigering av de försämringar av utredningens förslag som genomfördes vid riksdagsbehandlingen. De har fått de effekter som kommit fram här, de har gjort att antalet totalvägrare har ökat på senare år i stället för att minska. Regeln om utredningsmannens tillstyrkande eller avstyrkande fanns, som så riktigt påpekas i folkpartiets motion, inte med från början. Därför måste lagen prövas om och överses på nytt, och vi bör få en debatt om den, för den är viktig. Det är inte så, som Roland Brännström säger, att de krav som vi har framfört i vår motion på något genomgripande sätt diskuterades i höstas, utan det är nya saker vi har tagit upp. Därför borde ni ha behandlat den litet mera utförligt i utskottsbetänkandet, och på den punkten kvarstår min kritik.
Fru talman! Nej, Roland Brännström, när man som liberal finner att en lag är helt oacceptabel och att det sätt på vilket den fungerar inte är acceptabelt, då måste man komma tillbaka, och vi tänker komma tillbaka. Det är alltså inte vi som skall ändra oss, det är utskottet som skall fundera över det här. Jag kan möjligen tänka mig att Roland Brännström har svårt att ställa upp på vår syn fullt ut, men kunde man i alla fall inte fundera på detta att intentionerna i riksdagens beslut inte är uppfyllda just när det gäller utredningssamtalet, det som vi har tagit upp i vår motion? Kunde inte det åtminstone ha varit ett skäl till översyn? Sedan kunde vi efter översynen ha diskuterat vidare. Det handlar i alla fall om unga människor som sätts i fängelse därför att de har en allvarlig övertygelse.
Fru talman! Låt mig säga såväl till Kerstin Ekman som till Oswald Söderqvist att jag aldrig har förvägrat någon att på nytt väcka en fråga i riksdagens kammare. Vad jag sade föranleddes närmast av Kerstin Ekmans sätt att uttrycka sig. Hon sade att det kunde ha gått att undvika den här debatten. Hon föreslog en möjlig väg ut ur det problem som vi nu har, nämligen att utskottet skulle ha ändrat sig och biträtt motionen redan i fjol. Det gjorde nu inte utskottet. Ett annat sätt att undvika debatten hade, som jag sade, varit att motionen icke hade väckts. Då hade vi naturligtvis inte behövt föra den här diskussionen, varken i utskottet eller i kammaren. Till detta fogas det förhållandet — vilket ändå såväl utskottet som riksdagen fann vara skäl för beslut — att synpunkterna icke var tillräckligt tunga då och icke är tillräckligt tunga i dag, såvitt jag kan bedöma, eftersom ingenting har inträffat som påtagligt förändrar beslutsunderlaget. Men jag sade också — och det tror jag är viktigt för framför allt Oswald Söderqvist att uppmärksamma, om han går till det protokoll som finns från den föregående debatten i december — att vi från socialdemokratins håll tidigare hade haft vissa invändningar mot de förändringar som skedde i anslutning till riksdagsbeslutet. Dessa var på några punkter just de som Oswald Söderqvist har berört i dag. Men riksdagen hade ju ändå lagt fast den lagstiftning som nu gäller, och det som präglar utskottets syn både i december och i dag är att det inte finns skäl för att nu se över denna lagstiftning. Jag vidhåller alltså det förslag som utskottsbetänkandet innehåller och yrkar att kammaren ställer sig bakom denna hemställan.

Fru talman! Det har hänt en del inom den psykiatriska vården på senare tid. Det framgår också av socialutskottets betänkande i denna fråga. Det sker en successiv svängning vad gäller vårdformer och synen på psykiatrin. Men det går alldeles för långsamt. Missförhållandena inom den psykiatriska vården är fortfarande av en sådan storleksordning att det krävs samlade insatser från en rad olika samhällsorgan för att komma fram till en lösning. Den psykiatriska vården omfattar i dag ca 30 000 vårdplatser, och på dessa vårdplatser vårdas under ett år 130 000 patienter. I många fall är dessa vårdplatser av låg standard och finns på stora institutioner, isolerade från det vanliga samhället. Den satsning som görs på nya vårdformer och på social rehabilitering är helt otillräcklig. Bristen på en bra öppenvård är delvis helt katastrofal. Missförhållandena inom psykiatrin är delvis ett arv från den tid då verksamheten bedrevs i statlig regi. I samband med att landstingen övertog denna verksamhet ställdes stora förhoppningar om en reformering av psykiatrin. I detta syfte knöts också statsbidrag till verksamheten. Tyvärr förbands inte dessa bidrag med krav på en förändring av verksamheten, utan statsbidragen har delvis haft ett konserverande inflytande på arbetet. Fortfarande kvarstår betoningen på slutenvård — även om det finns utmärkta skrifter om behovet av en reformering, t.ex. Psykiatrisk vård utan mentalsjukhus, som socialstyrelsen gav ut 1982. Svensk mentalvård är extremt institutionaliserad. Tillsammans med Irländska republiken har Sverige den starkaste inriktningen bland alla länder på just sluten vård. Antalet intagningar till sluten psykiatrisk vård ökade mellan 1963 och 1976 till mer än det dubbla, och deras andel av intagningarna inom hela sjukvårdssektorn nästan fördubblades. Den stora majoriteten intagna vistas på de traditionella mentalsjukhusen. Fru talman! Den slutna vården måste minskas drastiskt. Landstingen bör åläggas att göra upp en plan och ett program för detta. Man räknar med att mer än 10 000 människor är intagna på de psykiatriska vårdavdelningarna utan att vara i behov av vård. Enligt en undersökning från Norrtull och Långbro var hela 54 20 av de intagna inte i behov av institutionell vård av det slag de hade, och 35 9 var inte i behov av någon institutionsvård alls. På Sundby stora mentalsjukhus skulle hela 40 926 kunna skrivas ut, om det bara fanns alternativa vårdformer och bra boendeformer. En förutsättning för att de stora mentalsjukhusen kan stängas är att man satsar på öppen vård, delvis genom att nya alternativa, kollektiva boendeformer erbjuds till dem som nu finns på de stora sjukhusen. En effektiv social rehabilitering omfattar både arbete och bostad. Det sägs i 21 § socialtjänstlagen att socialnämnden i kommunen har ett förstahandsansvar för att människor med olika handikapp får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd. Men kommunernas möjligheter att hjälpa till med halvskyddade och skyddade boendeformer för psykiskt handikappade är i dag mycket små. Knappt någon beredskap finns för att ta emot dessa människor. Detta gör i sin tur att åtskilliga tusen människor i onödan blir kvar på de psykiatriska sjukhusen. Kommunernas beredskap att satsa på kollektiva boendeformer är små, och många kommuner är helt främmande för kollektiva boendelösningar. Psykiskt sjuka människor behöver kontakt och stimulans. De skulle fara illa av ett ensamboende. Därför är det enda möjliga sättet för dem att bo i någon form av gemensamhetsboende. Dessutom måste hemtjänstens resurser finnas i de dagliga rutinerna för dessa människor. Och hemtjänsten är som bekant också dåligt utbyggd i de flesta kommuner — trots att man vet att behovet av hemtjänst på andra håll, främst inom äldreomsorgen, är och kommer att bli oerhört stort. Jag sade tidigare att det måste satsas på öppen vård därför att den är dåligt utvecklad. I dag finns det inte några verkliga alternativ till att antingen klara sig helt på egen hand i samhället eller passiviseras på en psykiatrisk vårdavdelning med små möjligheter till en meningsfull sysselsättning. Väntetiderna till psykiatriska öppenvårdsmottagningar är ofta månadslånga, och väntetiderna till psykoterapi är ännu längre. Jag hörde för en tid sedan talas om två års köer till psykoterapi. När vpk kräver att den slutna vården skall minskas och att antalet tvångsomhändertagna minskas ännu mer, ligger det i detta krav också ett krav på att alternativa vårdoch boendeformer byggs ut. Att minska antalet vårdplatser får inte innebära en social nedrustning — tvärtom skall det ses som en upprustning av den psykiatriska vården. Denna upprustning kommer att kräva resurser på många och delvis annorlunda sätt. Inom vissa landsting har man gjort försök att reformera den psykiatriska vården, i första hand genom utbyggnad av en lättillgänglig öppen vård och genom att ersätta de stora psykiatriska sjukhusen med mindre sjukhem. Dessa reformsträvanden skall förstås stödjas. Den s.k. sektoriseringen, dvs. en geografisk upptagning, riskerar att bli en pappersreform, om inte stora resurser satsas på den. Förändringarna mot en mer öppen psykiatrisk vård går mycket långsamt, och skillnaderna i vårdstruktur är mycket stora mellan olika landsting. Allt talar för att det behövs ett samlat grepp om den psykiatriska vårdens fortsatta omstrukturering. Det behövs förändringar både när det gäller vårdstruktur, utbildning och forskning. I vpk-motionen 1308 framförs tre förslag i att-satserna: att en utredning görs, att denna utredning skall utgå från vissa förutsättningar och att en patientinventering görs på landets mentalsjukhus. Vpk har i utskottet reserverat sig på två punkter. Reservationerna gäller hur översynen av psykiatrisk vård skall göras och att en patientinventering måste göras. Vpk menar att konkreta planer, avvecklingsplaner och åtgärder måste fram för att minska slutenvården. Dels behöver man utarbeta alternativa vårdoch boendeformer, dels behöver man få fram åtgärder för att över huvud taget minska antalet tvångsomhändertaganden. Dessutom måste statsbidragssystemet utformas så att det gynnar en utveckling mot mer öppenvård inom psykiatrin. De direktiv som finns för socialberedningen, som är den grupp som ser över den psykiatriska vårdens innehåll och organisation, är betydligt mindre långtgående än vad vpk föreslår i motionen 1308. För att komma någon vart i denna fråga behövs snabba konkreta handlingar. Det räcker inte med bara ord eller att slå sig till ro med att ”det är på gång”. Att alla dessa människor, de 10 000 människor som jag talade om tidigare, skall vårdas på ofta dåliga mentalsjukhus utan att behöva det är en skam för den svenska sjukvården, och inga ansträngningar kan vara för stora för att se till att dessa människor ges möjlighet till ett annat liv. Till sist vill jag säga några ord om patientinventeringen. Det är riktigt, som det står i utskottsbetänkandet, att det skett en patientinventering. Den skedde den 27 oktober 1982. Men den var av traditionellt slag. Där togs fram uppgifter om vårdtider, diagnoser osv. Det är inte den sortens inventering som vänsterpartiet kommunisterna vill ha och som vi föreslår i vår motion. I den patientinventering som vi vill ha skall ingå uppgifter om vilka insatser som behövs för att patienterna skall kunna skrivas ut. Inventeringen skall också omfatta vilka som skulle kunna skrivas ut, om det fanns andra alternativ till vård. Endast i Stockholms län gjordes ett tillägg till patientinventeringen av det slag som vpk föreslår. Där tog man då fram aktuella patienters vårdbehov, och där såg man efter om patienterna vårdades på rätt vårdnivå. Fru talman! Jag yrkar bifall till de vpk-reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande.

Fru talman! Gemensamt för de motioner som tar upp den psykiatriska vården och som behandlats i socialutskottets betänkande nr 15 är att motionärerna önskar en övergång till öppnare vårdformer, bort från de gamla mentalsjukhusen. Det är en önskan som delas av utskottet. Det råder bred enighet bland både politiker och vårdpersonal om att den psykiatriska vården bör bedrivas i öppnare vårdformer och att resurserna skall fördelas till mindre enheter i människornas närmiljö. De beslut, riktlinjer och program som antagits under senare år går också entydigt i den riktningen. Grundläggande för den pågående utvecklingen inom hälsooch sjukvården är ett principprogram som socialstyrelsen presenterade 1975. För den psykiatriska vården preciserades riktlinjerna av socialstyrelsen 1980. Huvuddragen i dessa riktlinjer är att den psykiatriska vården föreslås omvandlas mot öppnare vårdformer, mindre enheter och samverkan med socialtjänsten. Samma inriktning har det principprogram som socialdepartementets sjukvårdsdelegation antog 1978. De förändringar av vården för psykiskt sjuka som man vill åstadkomma med dessa riktlinjer är mera förebyggande insatser och vård i människornas invanda miljö. Den öppna vården måste byggas ut och antalet slutna vårdplatser minska, sägs det. Steg har också tagits i denna riktning. Från 1967 — då landstingen övertog mentalvården från staten — har 10 000 platser försvunnit vid de stora och ofta skräckinjagande mentalsjukhusen, medan ca 2 000 platser tillkommit vid psykiatriska kliniker och ca 1 700 vid enskilda vårdhem. Totalt har alltså en minskning skett av antalet platser i den slutna vården. Dessutom har en klar decentralisering ägt rum inom den slutna vården till mindre enheter. Därtill bör läggas att medelvårdtiderna för huvuddelen av patienterna har minskat. Takten i denna omvandling — jag delar Inga Lantz mening på den punkten — fick gärna vara högre. Men det är skäl att påpeka att när det gäller avvecklingen av de gamla mentalsjukhusen finns ett antal svårigheter som måste bemästras. De stora mentalsjukhusen är eller har varit stora arbetsgivare på de orter där de är lokaliserade. Personaloch arbetsmarknadspolitiska synpunkter gör sig därför gällande med stor tyngd. Kapitalförstöringen, om man överger stora byggnadskomplex utan att ha någon alternativ användning klar, har också påtalats. Dessa aspekter får inte vara styrande för vilken vårdform som är den bästa, men de är problem som måste lösas och som ibland förlänger avvecklingstiden. Med hänsyn till omfattningen och storleken av dessa problem får man nog säga att de stora mentalsjukhusen har tömts i en förvånansvärt snabb takt. Alternativet till de stora mentalsjukhusen är inte alltid helt öppen vård. Det påtalas i en fyrpartimotion med Hadar Cars som första namn. Där tas vården av unga och medelålders patienter med psykosdiagnos upp. Den bästa vårdformen för dessa patienter är vad som kallas för mellanvårdsformer. Dessa patienter förmår inte alltid uppfylla de krav som behandlingen i helt öppen vård ställer. Det finns därför ett stort behov av små behandlingshem utanför sjukhusmiljön med möjlighet till nära och engagerad personalkontakt samt intensiv social träning. Som jag redan påpekat går utvecklingen av vården också i detta fall i den riktning motionärerna önskar. Det bekräftades, både när det gäller övergången till öppenvård och decentralisering inom den slutna vården, senast när förra hälsovårdsministern Karin Ahrland samlade företrädare för sjukvårdshuvudmän och myndigheter till överläggning i augusti förra året. Vid den överläggningen konstaterades att det råder enighet om att den slutna psykiatriska vården så långt det är möjligt bör ersättas av öppna vårdformer. Överläggningen utmynnade också i överenskommelsen att socialstyrelsen, Spri, Landstingsförbundet och Kommunförbundet skall medverka till informationsoch erfarenhetsöverföring till kommuner och landsting och även inventera och rapportera om dagsläget. Man kom vidare överens om att ha en ny överläggning i mars i år om vilka åtgärder som ytterligare kunde behövas. Jag utgår ifrån att det nu ansvariga statsrådet fullföljer dessa ambitioner. Mot den här bakgrunden har utskottet i stor enighet — bara ett par avvikande meningar har framförts från vpk — kunnat konstatera att motionerna är tillgodosedda. Det gäller också yrkandet i den socialdemokratiska partimotionen, där man säger att förutsättningarna bör undersökas för att genom en ändrad konstruktion av statsbidraget till mentalvården stimulera fram nya vårdoch behandlingsformer. Detta önskemål är tillgodosett i och med den överenskommelse som träffades 1981 mellan staten och Landstingsförbundet. Parterna har nu, som konstateras i socialutskottets betänkande, påbörjat det arbetet. En övergång till öppen psykiatrisk vård ställer stora krav på socialtjänsten. Detta uppmärksammas i direktiven till socialberedningen, vilka den nya regeringen har utfärdat. Utgångspunkten för socialtjänstlagen är ju helhetssynen på människan. Socialtjänsten har därmed fått ett vidgat ansvar. Tillgången till bostad, arbete och social stimulans skall beaktas när det gäller människor som behöver psykiatrisk vård. Enligt utskottets mening har därmed de önskemål tillgodosetts som framförs i vpk:s motion på den här punkten. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 15 samt avslag på de reservationer som är fogade vid detta betänkande.
Fru talman! Ingemar Eliasson sade att de stora mentalsjukhusen har tömts i förvånansvärt snabb takt. Han ger ett intryck av att avvecklingen, förändringen av den psykiatriska vården, i stort sett går så fort som det är möjligt. Men i dag vårdas 10 000 människor på våra sjukhus. Det gäller människor som inte skulle behöva den vårdformen. Med andra vårdformer, öppnare boendeformer, skulle dessa människor få bättre levnadsförhållanden. När vi från vpk:s sida drev de här frågorna under 1970-talet möttes våra krav på en förändring av den psykiatriska vården av ganska stor — och ibland t.o.m. total — likgiltighet både här i kammaren och på andra håll. På den tiden fanns det resurser. Nu, när man börjar förstå riktigheten i de krav som vi ställde, säger man att det krävs stora resurser på detta område men att vi inte har råd. Jag tycker att det är ett sent uppvaknande. Det är vidare ett cyniskt agerande gentemot människor i utsatta situationer. Ingemar Eliasson säger avslutningsvis att önskemålen i vpk-motionen har tillgodosetts. Vi kräver en utredning när det gäller den psykiatriska vården. I och med socialberedningens nya direktiv skall de krav som vi ställer vara tillgodosedda. Men så är inte fallet. Det står inte i direktiven att förslag till alternativa vårdoch boendeformer skall utarbetas. Det står inte att en avvecklingsplan skall upprättas för de stora mentalsjukhusen, för att ta ett par exempel. Det är ju en förutsättning för att man skall komma någonstans i det här arbetet. Det är synnerligen bråttom när det gäller att förändra och förbättra de berörda människornas levnadsvillkor.
Fru talman! Vi är överens när det gäller inriktningen, dvs. mer öppen vård och decentralisering inom den slutna vården. Också jag skulle önska att avvecklingstakten var ännu snabbare. Men man får nog säga att det ändå går ganska snabbt. Mer än en tredjedel av vårdplatserna har ju försvunnit inom loppet av en 15-årsperiod. Som en följd av de överläggningar som jag hänvisat till har både sjukvårdshuvudmän och myndigheter samma inriktning. Man vill gå vidare så snabbt det någonsin är möjligt. Vad jag har pekat på är ett antal trögheter vid omstruktureringen, vilka Inga Lantz helt går förbi. Dessa berör också människorna — människor som har arbete och bostad på orten och vars fortsatta sysselsättning man måste kunna trygga. Jag sade att detta inte får vara styrande när det gäller den vårdform som skall tillhandahållas. Det är ändå svårigheter som måste bemästras och som man inte kan blunda för. När det gäller de saker som Inga Lantz tar upp och som inte skulle omfattas av socialberedningens direktiv vill jag framhålla att det är ett ansvar som faller på kommunerna i enlighet med socialtjänstlagen och som således inte alls glöms bort i samband med den pågående omläggningen av den psykiatriska vården. Tvärtom kommer socialtjänsten att få spela en betydligt större roll i takt med att slutna vårdformer byts ut mot öppna. Jag tror alltså att vi kan vara överens om att de inblandade intressenterna i den här frågan driver utvecklingen i den riktning som alla önskar, mot en mera mänsklig och öppen psykiatrisk vård.
Fru talman! Möjligen är man överens nu i ord — och det är tur. Men det är långt till handling från dessa ord, och ute i kommunerna finns det en mycket dålig beredskap för att satsa på nya boendeformer, kollektiva boendeformer och gemensamhetsboende. Det finns knappast någon beredskap alls, även om man förstår att det är en viktig väg att gå. Det verkar alltså ta mycket lång tid.

Det är sådan övergripande patientinventering som vi föreslår. Den måste komma till stånd över hela landet, och den skulle kunna bidra till att sätta fart på och se till att det görs planer i landstingen och blir en beredskap i kommunerna för att via socialtjänstlagens 21§ bereda dessa människor nya vårdformer och nya boendeformer.

Fru talman! I socialtjänstlagen anges målen för den svenska socialpolitiken bl.a. vara att skapa jämlika levnadsvillkor, stimulera människors aktiva deltagande i vårt samhälle och att ge möjlighet för människor med handikapp att leva ett normalt liv. Dessa målsättningar är egentligen väl kända sedan tidigare och har präglat svensk socialpolitik just som målsättningar under många år. Konsekvensen av detta är att det främst är genom åtgärder ute i samhället i form av anpassning av miljö samt service och stöd till enskilda människor som de här målen kan realiseras. Vård och behandling i sluten form måste således tas till enbart när det är absolut nödvändigt. Så är det inte i dag inom den psykiatriska vården. Sverige är, som det har påpekats här tidigare, ett av de länder som har den största andelen av slutna vårdplatser inom psykiatrin. Baserat på olika undersökningar vet vi också, som Inga Lantz sade, att 10 000-11 000 människor f. n. vistas inom den slutna psykiatriska vården utan att egentligen vara i behov av detta. För tusentals människor är därför socialtjänstens ambitioner i dag mest tomma ord. Vi vet att långvarig vistelse på ett stort mentalsjukhus skapar utomordentligt stora svårigheter vid återanpassning till ett normalt liv. Vi vet också att det är fullt möjligt att med stödformer av olika slag bereda många av patienterna möjlighet att leva ett liv ute i samhället. Till sist vet vi också att den slutna vården är den i särklass dyraste vårdformen inom psykiatrin och all annan vård. Om allt detta råder det, som också har påpekats, stor enighet både i utskottet och ute i samhället. Dess bättre är också en utveckling på väg i rätt riktning. Enligt socialstyrelsen fanns i slutet av 1960-talet ca 28 000 vårdplatser inom de stora mentalsjukhusen. Enligt en uppgift häromdagen från socialstyrelsens chef var motsvarande siffra för 1982 nere i drygt 14 000, alltså en halvering på 12-13 år. Samtidigt har det totala antalet platser inom den slutna psykiatrin minskat — det framgår av statistik som både socialstyrelsen och en del organisationer har publicerat — från 35 000 i slutet av 1960-talet till omkring 27 000 i dag. Men därmed är inte sagt att detta är tillräckligt, långt därifrån. Utvecklingen måste fortsätta, och den måste gå fort. Det är också värt att observera att utvecklingen fått väldigt olika takt, tempo och utformning i olika delar av landet. Socialstyrelsen har beräknat att behovet av slutna vårdplatser inom psykiatrin, sett ur hela rikets synpunkt, är 1,5 platser på 1 000 invånare. I dag är siffran ungefär den dubbla. Alltså finns det mycket att göra i fortsättningen också på det här området. Som här har påpekats har de motioner som har väckts, och som ligger till grund för socialutskottets betänkande, alla haft inriktningen att påskynda utvecklingen. Det är också utskottets mening att det är nu åtgärder måste sättas in som har just den verkan att påskynda utvecklingen mot öppnare vårdformer och mot decentralisering av den nödvändiga slutna psykiatrin. I detta arbete kommer socialberedningen att spela en central roll. I de direktiv som beredningen fick i höstas ges hithörande frågor en framträdande plats. Socialberedningen är i färd med att se över LSPV, lagen om sluten vård i vissa fall, vilket är den tvångslag vi har. Man skall också följa utvecklingen mot öppnare vårdformer och framför allt studera konsekvenserna av denna utveckling för socialtjänsten. Vi får förutsätta att detta också leder till förslag och idéer kring hur kommuner och landsting skall möta den utveckling som måste fram. Översynen av statsbidragen till mentalsjukvården pågår, och tanken är att en ändrad konstruktion här skall leda till att öppna och halvöppna vårdformer kan stimuleras. Men det är ändå på det sättet — det bör understrykas — att det är landsting och kommuner som har huvudansvaret för att en snabb och riktig utveckling verkligen kommer till stånd. Det finns också skäl att en gång till understryka att den sociala hemtjänsten och de olika formerna av stöd för serviceboende inom socialtjänstens ram har en verklig nyckelroll att spela i detta förändringsarbete. Det är viktigt att resurserna till socialtjänsten inte kommer att försvagas i framtiden. Fru talman! Den här frågan handlar om ett stort antal människor, 10 000 eller fler, gömda och glömda vid våra slutna mentalsjukhus, och deras framtid. Det är verkligen hög tid att alla goda krafter förenas för att skapa en bättre situation för patienterna inom mentalsjukvården och för att hjälpa till att bryta deras isolering. Med detta ber jag också att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Anledningen till att jag tar till orda i denna debatt är att det är just nu som man skulle kunna påverka statsbidragets konstruktion. Jag har tillsammans med några kamrater under den allmänna motionstiden skrivit en motion om statsbidraget till den psykiatriska vården, men den kommer upp till behandling först längre fram i vår. Ett annat skäl till att jag tar till orda är att jag i det civila arbetar i den psykiatriska vården med rehabilitering och utslussning. Alla här tycks vara överens om att man bör stödja en utveckling mot öppnare vårdformer. Frågan är bara hur och i vilken takt. Frågan är också om man vill ha ett statsbidragssystem som inte hindrar en önskvärd utveckling eller om man vill ha ett system med vissa riktade bidrag som en direkt stimulans. Socialutskottet tycks tillhöra dem som är nöjda om statsbidragen inte hindrar utvecklingen. Utskottet skriver visserligen många bra saker i betänkandet, men när man kommer till den verkliga styrmöjligheten, nämligen statsbidragssystemet, nöjer man sig med att konstatera att en schabloniserad ersättning bör kunna underlätta en utbyggnad av öppna och halvöppna vårdformer. Jag anser inte att detta räcker. Naturligvis sker på många håll ett föredömligt arbete med att utveckla vården. Det har jag framhållit i tidigare debatter. Men det finns också eftersläpning. Här vill jag främst peka på kommunernas ansvar för den sociala servicen. I mitt arbete har jag oftast haft problem att få fram de kommunala insatserna. Det kan gälla så enkla saker som att ordna en bostad eller viss hemhjälp. Många skulle, som vi hört tidigare i debatten, kunna flytta ut från sjukhusen om boendefrågan fick en tillfredsställande lösning. Det går att slussa ut patienter som bott 10, 20 eller 30 år på sjukhus om man vill. Men det kräver gemensamma, planerade insatser från flera huvudmän. Kommunerna borde därför också få en chans att bedriva en försöksverksamhet t.ex. när det gäller boendet. Enligt vårt förslag i den motion som skall behandlas längre fram i vår, skall också kommunerna få möjlighet att söka statsbidrag till den här typen av insatser. Dessutom föreslår vi att de landsting som har stor andel traditionella vårdplatser skall få särskilt stöd för sin förändringsprocess. Det är tyvärr snart för sent att påverka förhandlingarna om statsbidragets konstruktion. Utskottet hade haft ett utmärkt tillfälle om man i dag hade föreslagit riksdagen att vi borde ha ett statsbidragssystem med inslag av riktade bidrag, som skulle kunna stimulera en utveckling i den riktning utskottet självt föreslår. Så är tyvärr icke fallet. Men jag hoppas ändå att förhandlarna tar intryck av den debatt som förts i frågan under ett par år, att de tar intryck av den uppvaktning som ägt rum hos regeringen och det konkreta förslag som då överlämnades och att de tar intryck av det förslag som riksrevisionsverket tidigare har lagt fram. Statsbidraget är det enda verkliga styrinstrument vi har f. n. Vi har varit överens här i riksdagen om att införa ramlagar både på socialtjänstens och sjukvårdens område. Alternativet är ju en återgång till detaljreglerade lagar eller speciallagstiftning, vilket också krävts från en del håll. En ändrad statsbidragskonstruktion löser givetvis inte alla problem. Men den kunde medverka.

Fru talman! Lena Öhrsvik beklagade att utskottet inte var intresserat av att få ett statsbidragssystem som stimulerade till öppna och halvöppna vårdformer. Såsom jag och andra har sagt här är utskottet intresserat av att få en sådan utveckling till stånd, och när det gäller statsbidrag konstaterar vi att den ändrade bidragskonstruktionen är avsedd att kunna underlätta en utbyggnad av öppna och halvöppna vårdformer inom psykiatrin. Vidare redogörs i betänkandet för vad föredragande statsrådet sade när överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och staten redovisades, nämligen att den nya konstruktionen skulle komma att bidra till att den psykiatriska vården utvecklas mot en utbyggnad av öppna och halvöppna vårdformer. Vi är visst intresserade av att bidraget ger detta resultat, men frågan om hur detaljstyrande bidraget behöver vara har naturligtvis att göra med vilket förtroende man har för sjukvårdshuvudmännen. Jag tycker att det finns all anledning att statsmakterna från sin sida visar sjukvårdshuvudmännen detta förtroende och går i den riktning vi önskar, utan att vi detaljstyr dem med statsbidragssystemet. De har vid överläggningar med både den dåvarande regeringen och — det utgår jag ifrån — den nuvarande verifierat att de har samma inställning. Då behöver inte vi agera förmyndare och magistrar åt dem, utan de klarar den inriktningen alldeles på egen hand. Vi har ju samma värderingar och samma önskan om hur utvecklingen skall vara.
Fru talman! När det gäller förtroendet för sjukvårdshuvudmännen var det inte bara dem det gällde. Den här debatten har i hög grad även handlat om andra huvudmäns insatser. Vårt förslag när det gäller ändringar i statsbidragskonstruktionen innebar att man skulle göra det möjligt även för kommunerna att söka särskilt statsbidrag till försöksverksamhet och annat för att kommunerna skulle kunna utveckla sina insatser för dessa grupper. Det handlar inte bara om sjukvårdshuvudmännen. Det är många som ifrågasatt just statsbidragets konstruktion, och jag pekade på riksrevisionsverket som ett exempel där man föreslår att den allra största delen av statsbidraget givetvis skall vara generellt, vilket det är inom många andra områden, men att man avsätter en del som skulle kunna användas till att utveckla just nya vårdformer av olika slag. Vi föreslår att den delen skulle kunna utgå även till kommunerna och att man skulle kunna göra särskilda insatser i de län där det finns en väldigt stor andel traditionella vårdplatser. Det är mycket besvärligt just för de länen — det har Ingemar Eliasson själv tidigare sagt. Ingemar Eliasson återkom till att man skall underlätta och inte hindra en utveckling, men vad jag efterlyste var att man skulle kunna använda statsbidraget just för att stimulera. Det är litet skillnad på att inte hindra och att aktivt stimulera. Jag saknar viljan från socialutskottets sida att mera aktivt stimulera. Det handlar bara om en del av statsbidraget. I stort sett har jag förtroende för sjukvårdshuvudmännen, och jag är själv anställd hos en av dem. Men alla är inte änglar, alla har inte riktigt samma ambition, och det vore bra om en liten del av statsbidraget kunde användas för litet mer styrande insatser.